Herr talman! När herr Hernelius talar om hemligstämpeln säger han att jag har sagt att det är vår motpart som har begärt hemligstämpling. Ja, självfallet. Jag har också sagt att Sverige har ingen anledning att begära att detta avtal skall hemligstämplas. Sverige har gett vika, säger herr Hernelius. Ja, det har vi gjort av de hänsyn som jag nämnde i mitt andra inlägg — de uppgifter om tillgångar i Vietnam som finns i avtalet och som vi har respekt för att man i en situation av krig inte vill låta omvärlden få kännedom om. Regeringen tycker precis som SIDA, att i princip skall vi inte ha hemligstämplade avtal. Vi har det inte heller i något annat sammanhang. Som herr Hernelius själv har konstaterat är det avtal som skrevs under i Hanoi den 21 november inte hemligstämplat. Det är inte heller det avtal som har skrivits under med Sydvietnam. Det var intressant att höra att jag hade missbedömt herr Hernelius. Han tyckte att de insatser som två sjukhus innebär var riktiga, men nu säger han att det är humanitärt att ge också papper som är nyttiga och väsentliga ting. Jag förstår inte att herr Hernelius argumentering riktigt går ihop — jag kan inte se logiken i den. Den finns alltså ett stort behov av papper, att ge papper är humanitärt, det är nyttigt och väsentligt. Då måste det väl ändå vara en vettigare planering att vi hjälper till så att vietnameserna kan producera detta papper själva i stället för att vi skulle exportera papperet och alltså skicka det från Sverige. När herr Hernelius berör det avtal som undertecknades i förra veckan och ställer frågor om de 60 milj.kr. som där anvisas för importstöd, så vill jag svara att dessa 60 miljoner tas från tidigare reservationer inom de ramar som finns för budgetåren 1974 76. De ingår alltså självklart i de ramar som är godkända av riksdagen. Herr Hernelius återkom sedan till detta med symbolen för vår vänskap. Han sade att Bai Bang-projektet var en dyr symbol och att Sverige ger en stor del av sitt bistånd till Nordvietnam. Han tyckte inte heller att han behövde ta upp detta att landet var förstört efter kriget och att det fanns stora behov i Vietman — det var ju självklart. Ja, det är nu så att det finns olika värderingar när det gäller inriktningen av vårt bistånd. Men de svenska biståndsinsatserna, som nu lämnas till tolv programländer och ett antal andra länder, står det en mycket stor majoritet av riksdagen bakom. Vi har slagit fast att vi skall koncentrera vår hjälp. Vi har inga möjligheter att tillgodose alla behov som finns. Av denna och tidigare debatter i biståndsfrågan tycker jag mig kunna konstatera att det egentligen inte är pappersbruket och skogsindustriprojektet i Nordvietnam som herr Hernelius vill diskutera. Han talar om de båda sakerna bara därför att han vill ha en motivering för att över huvud taget ifrågasätta det riktiga i att vi ger bistånd till ett land som Nordvietnam. Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen, sedan jag har lyssnat på herr Hernelius mycket grundligt i dag och i tidigare sammanhang. Vidare tog herr Hernelius också upp frågan om möjligheterna för svenska journalister — och kanske också andra — att resa till Nordvietnam. Men både han och jag vet att det har varit journalister på besök i landet, och av dem har vi i olika tidningar fått beskrivningar av situationen i Vietnam. Jag kände faktiskt inte till att man nu också kan göra turistresor dit, men jag noterar med tillfredsställelse att så är fallet. Jag vet också att där finns områden som vietnameserna själva tycker är mycket lämpliga som turistorter. Man visade oss sådana när vi var där. Dock kan jag och flera med mig som har varit i Veitnam vittna om den låga standard man där har på bostäder, hotell och annat, herr Hernelius. Till detta kan herr Hernelius då säga att nu har man fått ett nytt hotell i Hanoi, och det har man. Men det fanns inte när jag var där. Jag togs emot mycket väl, när jag kom till Vietnam som representant för regeringen. Det är vanligt, när man besöker andra länder. Jag bodde i en av regeringens representationsvillor. Och jag tror inte, herr Hernelius, att en svensk jobbare bor i ett hus med samma låga standard som den villan har i Hanoi. Jag har full förståelse för om de praktiska svårigheterna i Hanoi gör att den nordvietnamesiska regeringen vill vara försiktig med att ta emot stora grupper människor. Men jag tycker att det är ett gott bevis för deras vilja att få kontakter med människor också via turisterna, att man nu startar resor för turister. Och det är min förhoppning att så många svenska journalister som möjligt skall resa dit, så att de sedan kan beskriva för svenska folket vilket återuppbyggnadsarbete som pågår i detta av kriget härjade land.

Herr talman! Eftersom herr Hernelius apostroferade mig ett par gånger vill jag säga följande. När jag gav exempel på papperskonsumtionen i Sverige kontra Nordvietnam skall detta naturligtvis inte tas som intäkt för att jag föreställer mig att Nordvietnam skall uppnå Sveriges konsumtionsnivå. Tvärtom tjänade exemplen till att belysa den synnerligen låga konsumtion som Nordvietnam nu, men även efter ett färdigställt Bai Bang, kan unna sig. Det är så mycket viktigare att konstatera detta mot bakgrund av det utbildningsbehov som finns i Nordvietnam — och som fru Dahl här mycket utförligt har redovisat — och den betydelse som papperet har när det gäller att bygga upp skolväsendet. Herr Hernelius sade, med anledning av att jag framhöll de svårigheter som Nordvietnam brottas med på grund av kriget, att jag slog in öppna dörrar. Vad jag yttrade i det avseendet var inte särskilt riktat mot herr Hernelius. Men låt mig säga att det i många fall framgår av kritiken mot biståndsinsatserna i Nordvietnam att kritikerna inte till fullo förstår den förödelse som kriget har förorsakat. Låt mig i detta sammanhang göra något av en självbekännelse! Den beundran med vilken jag följt skildringarna av vietnamesernas kamp mot stormakten USA har i någon mån fördunklat insikten om att Nordvietnam är ett u-land. Att ett u-land med framgång kunnat föra en så lång kamp har helt enkelt varit svårt att fatta. Mitt besök i Nordvietnam har gjort mig mera medveten på denna punkt. Nordvietnam är ett mycket fattigt land, och detta är ett starkt skäl för oss att göra en omfattande insats i det landet.

Herr talman! Låt mig först säga till herr Korpås att jag verkligen blev besviken över att herr Korpås nu verkade att så att säga ta tillbaka litet av vad han gav tidigare. Jag uttryckte förut min uppriktiga glädje — och det var mycket positivt menat — över att herr Korpås i dag på ett helt annat sätt än vad som var fallet i våras sluter upp kring biståndet till Nordvietnam. Det finns två saker här. Den ena är den principiella inställningen till detta projekt, och jag noterade vad herr Korpås sade om det. Men det är ett faktum att det fanns mindre av kritik och mer av positiv vilja till just det här projektet nu än vad vi tidigare märkt. Jag tyckte det var viktigt och positivt att slå fast det. När det gäller den andra saken, biståndets storlek, kan man naturligtvis argumentera på olika sätt. SIDA:s anslagsframställning förra året innebar en förhöjning jämfört med det tidigare anslaget. Men ett faktum var att centerpartiet väckte en partimotion som underskred det av regeringen föreslagna beloppet för innevarande budgetår, och det var det som jag i våras noterade som ett försök att minska biståndet till DRV. Jag ville nu uttrycka min uppriktiga glädje över vad jag fattade som en uppslutning från herr Korpås sida kring det svenska biståndet till DRV. Om det är förargligt på något sätt vill jag inte förstöra debatten med att tjata om de här detaljerna. Jag tycker att det viktiga är att vi gemensamt arbetar för att det här skall bli en stor och fin biståndsinsats från Sverige. Det finns en opinion för det i vårt land — det vill jag säga också till herr Hernelius. Det är inte något påhitt av något partikansli eller av regeringskansliet i Stockholm att vi skall ge så här stort bistånd till Vietnam, utan det finns en mycket stark opinion för det i stora delar av vårt folk. Här har tidigare i dag talats om gräsrotsinsatser. Låt mig i så fall påminna kammaren om att vi i Vietnamkommittén under detta år — trots att det statliga svenska biståndet nu är så stort, trots att kriget är slut och trots att samtidigt andra solidaritetsinsatser, för Chile, Spanien, Portugal osv., krävt mycket av människor — samlat in över 700 000 kr. från enskilda människor som bidragsgivare till hjälp åt Vietnams folk. Det säger någonting om det utbredda opinionsstöd som finns för en sådan här biståndsinsats och om det ansvar som vi som representanter för svenska folket har att se till att dess önskemål om ett brett återuppbyggnadsbistånd förverkligas.

Jag tolkar det alltså som ett uttryck för att herr Hernelius och hans parti också önskar att det projektet skall bli en väl genomförd biståndsinsats och att det är i positiv anda som man driver denna debatt och inte för att misstänkliggöra insatsen eller minska dess värde. Herr Hernelius ifrågasätter om det bästa sättet att använda pengarna är att satsa på ett stort pappersbruksprojekt. Jag noterar att herr Hernelius erkänner att pappersleveranserna som sådana är av mycket stort värde för uppbyggnaden av samhället. Jag är övertygad om att insatsen har ett strategiskt värde för hela utvecklingsoch återuppbyggnadsprocessen i Vietnam. Jag tror inte ens att det med snäva ekonomiska beräkningar skulle vara billigare för Sverige att t.ex. leverera papper i den omfattning som det här är fråga om, 50 000 ton om året under en följd av år, än att bidra till att vietnameserna blir litet mer självförsörjande på detta område än de är i dag. Till vad herr Andersson i Lycksele sade vill jag säga att även om den vietnamesiska konsumtionen av papper per capita bara höjs i liten utsträckning krävs det ändå totalt sett en oerhört stor produktion. Det rör sig om 20 miljoner människor i Nordvietnam och lika många människor söder om 17:e breddgraden — vi vet att det inte kommer att dröja särskilt länge innan det är fråga om en enda stat. Särskilt i södra Vietnam finns det oändligt många människor, både barn och vuxna, som aldrig har fått gå i skola. Jag skall inte föra diskussionen om samhällsskicket så utförligt — jag tror att många av oss saknar kunskap att föra den på det sätt som kanske borde vara vår ambition. Det räcker nog inte, herr Hernelius, att bara tala i teser. Det är självklart att ingen av dem som är närvarande i kammaren accepterar ett kommunistiskt samhällssystem, men därifrån och till att med ganska enkla bilder jämställa det vietnamesiska samhälls systemet med det som vi återfinner i Sovjetunionen och dess satellitstater är steget långt — det är fullständigt felaktigt att göra det. Var och en som har besökt Vietnam — och jag skulle önska att herr Hernelius fick den möjligheten — har kunnat se att kännetecknande för alla människors sätt att bo och leva, för hela kulturen, är en mycket stark respekt för den enskilda människans integritet och värde. Där finns, som jag berättade, en mycket starkt utvecklad lokal självstyrelse, där enskilda människor har mycket att säga till om. Detta förhållande liksom det att Vietnam inte hade kunnat föra krig under 30 år under så svåra förhållanden om man samtidigt hade behövt terrorisera sin egen befolkning borde lära oss att inte tala i så enkla termer om detta. Det är självklart så att vi inte delar vietnamesernas samhällssyn lika litet som de delar vår. Vårt bistånd till Vietnam hänger inte samman med det utan med att det är ett av krig, förtryck och långvarig underutveckling plågat land som vi önskar hjälpa till en bättre tillvaro.

Herr talman! Fru Dahl önskar att jag måtte resa till Vietnam. Ja, problemet existerar väl inte för jag får inte visum, det är jag övertygad om. Så det får nog skjutas på framtiden. Jag är också övertygad om att jag inte får visum till den grannstat som nyligen utsattes för de röda khmerernas välvilja, Cambodja, och där man på några veckor vidtog åtgärder som saknar motsvarigheter i historien sedan Attilas framfart. Man har försökt utplåna all kultur som där fanns, liksom i Vietnam, till den grad att människorna fördrevs från hem och bostäder ut på risfälten. De fick inte ens ta med sig fotografier av anhöriga. Nu har också det påbudet kommit att de måste byta namn för att deras identitet helt skall utplånas. Att vi vet något om detta beror på att några svenska korrespondenter av en tillfällighet råkade vara där de dagarna. Efter detta har det blivit tyst från Cambodja såsom det ofta blir från kommuniststater. Men nu återgår jag till debattinläggen. Fru Sigurdsen säger att om papper behövs för undervisning, är det väl bra att Sverige bygger ett pappersbruk och är med om att få vietnameserna själva att kunna tillverka 50 000 ton. Det är klart, så kan man se det. Men man kan också se det på ett annat sätt. Det finns mer närliggande pappersproducenter, t.ex. Kina, som gärna skulle se till att det byggs upp pappersbruk efter bombningarna och förstörelserna. Man kan fråga sig om det inte är enklare att kineserna med sitt sinne för regionens kulturer och regionens speciella förhållanden får stå för pappersbruket och papperstillverkningen. Fru Dahl har alldeles rätt i att det säkert är bättre att vietnameserna får i gång sin egen pappersproduktion än att de varje år skall importera 10 000-tals ton från Sverige. Det kan i längden inte vara en rimlig lösning på deras problem. Men jag vill ställa en fråga: Är det rimligt att Sverige med sin teknik och sina speciella förhållanden ger sig in på denna ömtåliga produktion och dessa besvärliga förhållanden? Blir det en rimlig kostnadsnivå för att använda biståndsmedel som annars kanske skulle kunna komma till nyttigare användning? Fru Sigurdsen gav knappast svar på min fråga om de 60 miljonerna. Hon sade att de självklart tas av tillgängliga medel inom ramen för vad riksdagen bestämt. Ja, det alternativet antog jag förelåg. Men jag sade också att det måste inkräkta på de reserver som funnits tillgängliga för att fullgöra åtaganden vi gjort i andra sammanhang och för en längre tidsperiod, under femårsavtalet. Den frågan kvarstår. Fru Sigurdsen sade också att det finns en stor majoritet i riksdagen bakom de enskilda biståndsinsatserna, bakom den bilaterala hjälpen och dess fördelning. Det gäller för flertalet länder. Det finns ju undantag. Det parti jag tillhör har anfört en annan mening dels i fråga om storleken av anslagen till några länder, dels i fråga om att ett land som Cuba — ett av världens rikaste länder — får stigande svenska bidragsmedel för varje år, av skäl som är lätt insedda. Vi menar att man binder sig för stora projekt av inte direkt humanitär art, såsom pappersproduktionen. Papper kan höra till humanitärt bistånd, men pappersproduktionen är en annan sak. Papperstillverkning är inte till 100 26 av humanitär art. Om man binder sig för så stora projekt, riskerar man alltså att få åsidosätta andra mer trängande humanitära behov. Vi hyllar den principen att biståndsinsatserna i första hand bör gå till de fattigaste folken. Det är en synpunkt som t.ex., om jag inte minns fel, fru Inga Thorsson har talat och pläderat för. När vi har opponerat mot den bristande balansen i svensk biståndspolitik, så menar vi att det kanske vore bättre att låta en större del av kakan gå till det multilaterala biståndet och omhändertas av internationella organisationer, där det visserligen kan bli ett större svinn, men där i alla fall fördelningen kan bli mycket annorlunda. Vi har kanske någon gång haft den känslan att ett socialistiskt samhällssystem har inneburit ett entrékort till stora svenska biståndspengar.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

Det torde vara realistiskt att räkna med att u-länderna i framtiden kommer att ge jordbrukssektorns utveckling ökad prioritet. I vilken grad en sådan omprioritering kommer att göra sig gällande även i de svenska programländerna är naturligtvis ytterst ett beslut som dessa, enligt de principer som ligger till grund för vårt bilaterala biståndssamarbete, själva får träffa. Via de svenska ambassaderna i programländerna har en enkät gjorts för att utröna vilken inverkan på planeringen av insatser inom jordbrukssektorn som livsmedelskonferensen kan ha haft. En sammanställning av resultaten av denna enkät har delgetts utrikesoch jordbruksutskottens ledamöter. Även om inte några mer långtgående slutsatser bör dras av materialet finns det tecken som tyder på att många av programländerna i framtiden kan komma att prioritera svenska biståndsmedel för jordbrukssektorn. Även om åtgärder för att långsiktigt öka livsmedelsproduktionen i uländerna stod i centrum för världslivsmedelskonferensen underströks också behovet av kortsiktiga insatser i form av livsmedelsbistånd. Det totala livsmedelsbiståndet 1974 74. Livsmedelshjälpen via internationella program har vidare innevarande budgetår ökat med 60 96. Utfästelser om livsmedelsbistånd för internationellt samordnade aktioner har vidare — i enlighet med ett av u-ländernas huvudkrav under konferensen — gjorts i form av fasta kvantiteter och fleråriga åtaganden. I detta sammanhang vill jag också erinra om u-ländernas krav vid världslivsmedelskonferensen att ett internationellt katastroflager om 500 000 ton vete skulle upprättas. Sverige tog upp detta förslag på nytt vid FN:s sjunde extra generalförsamling, och det accepterades då av församlingen. Lagret skall komma till stånd genom att särskilda nationella spannmålslager eller finansiella medel ställs till förfogande för internationella livsmedelsprogrammet. Hittills har emellertid endast Sverige och Norge lagt upp sådana katastroflager. Det svenska lagret omfattar 40 000 ton vete samt vissa fiskprodukter. Det norska lagret uppgår till 10 000 ton vete. Det svenska lagret har redan utnyttjats för livsmedelshjälp till Portugal och Kap Verde. Vad slutligen frågan om svenskt bidrag till den internationella jordbruksfonden beträffar vill jag anföra följande. Sverige har deltagit aktivt tillsammans med 13 andra länder i en av Nr 31 FN:s generalsekreterare tillsatt arbetsgrupp med uppgift att utarbeta stadgar för jordbruksfonden. På grundval av detta arbete torde överenskommelse kunna nås mellan givaroch mottagarländer om hur fonden skall = upprättas och verka. Om bidrag till den Förutsättningarna för att fonden skall få stöd från såväl isom ol = internationella jeländer kan i dag, särskilt i jämförelse med andra multilaterala fond — jordbruksutveckprojekt, bedömas som relativt goda även om överenskommelse ännu = lingsfonden inte har nåtts i vissa centrala frågor som t.ex. fondens ställning i FN systemet. Vid den sjunde extra generalförsamlingen fastställdes ett bidragsmål om ca 5 miljarder kronor för fonden. Någon bidragskonferens har ännu inte hållits, och det är fortfarande svårt att med bestämdhet förutse när fonden kommer att kunna inleda sin verksamhet. Sverige har emellertid i likhet med många andra länder bl.a. under den nu pågående FAO-konferensen redan förklarat sig ha för avsikt att bidra till fonden. Jag avser i budgetpropositionen återkomma till frågan om storleken på det svenska bidraget.

Herr talman! Vi har nu haft en omfattande debatt om ett stort och ifrågasatt projekt i den svenska u-hjälpen. Min interpellation handlar också om inriktningen av den svenska u-hjälpen, och bakgrunden är jordens hungerkris. Den anknyter således väl till herr Hernelius fråga om det är rimligt att i en svältande värld koncentrera så mycket av biståndsmedel till ett enda projekt. Mat har under de senaste åren ånyo blivit ett av de centrala problemen för mänsklighetens överlevnad. Den dramatiska och oroande utvecklingen demonstreras av följande fakta. På 1930-talet var alla världens olika regioner, utom Västeuropa, nettoexportörer av spannmål. I dag är alla regioner utom Nordamerika och Nya Zeeland/Australien nettoimportörer. I stort sett är det Nordamerika som täcker resten av världens underskott. Så sent som 1972 motsvarades jordens reserver av spannmål och ”lagrad” jordbruksmark 70 dagars konsumtion. 1975 motsvarar reserverna 35 dagars konsumtion och 1976 beräknas de motsvara 31 dagars konsumtion. En stor del av mänskligheten är beroende av ett enda års skördeutfall för sin överlevnad. En stor del av mänskligheten lider av svält och undernäring. Bättre näring är det effektivaste sättet att minska den höga barnadödligheten i u-länderna, vilket paradoxalt också är ett sätt att minska befolkningsökningen. Föräldrar som kan räkna med att deras två, tre barn överlever skaffar sig inte som nu sju, åtta som försäkring inför ålderdomen. Under de kommande åren måste en kraftansträngning göras av såväl isom u-land för att söka lösa världens försörjningsproblem. Därom var 163 alla ense i Rom. Produktionen av mat måste öka i såväl isom u-land. I-länderna måste stödja u-ländernas ansträngningar genom överförande av kapital och teknologi till jordbrukssektorn. Mot den bakgrunden är det glädjande att statsrådet avser föreslå ett svenskt bidrag till den internationella jordbruksutvecklingsfonden. Detta bidrag bör bli generöst. Fru Sigurdsen säger också i sitt svar att det finns tecken som tyder på att många av programländerna i framtiden kan komma att prioritera svenska biståndsmedel för jordbrukssektorn. I detta resonemang följer jag inte riktigt statsrådet. Måste Sverige förhålla sig så passivt som statsrådets svar antyder? Är det inte i utvecklingssamarbetet också fråga om en dialog mellan givare och mottagare? Kan inte Sverige för sin del också prioritera olika områden i mottagarlandets utvecklingsplan? Har inte Sverige ett ansvar för biståndsmedlens effektiva användning? SIDA anser för sin del att det är fråga om en aktiv dialog mellan Sverige och resp. mottagare. Dessutom har redan från början vissa inslag i det svenska biståndet haft en klar ”utbudsprofil”, säger SIDA. Tidigast gällde det familjeplanering. Jag menar att vid sidan av familjeplanering måste matproduktionen prioriteras i denna svenska ”utbudsprofil”. Sverige har förutsättningarna att kunna bistå u-länderna på jordbruksområdet. Vi har en utomordentlig växtförädlingsforskning. Vi har jordbruksteknologi. Vi har en utvecklad producentkooperation på jordbruksområdet. Och det har sagts mig från jordbrukshåll att det föreligger en efterfrågan från u-ländernas sida på svensk hjälp. Låt mig återigen citera SIDA. I årets petita står bl.a. följande konstaterande: Erfarenheten av utvecklingsoch biståndsproblemen visar att svenskt bistånd vid sidan av övriga mindre ändamålsbundna huvudkomponenter också måste innefatta ett mer aktivt tillhandahållande av kompetens och resurser. Låt oss, herr talman, i större utsträckning inrikta det svenska utvecklingsbiståndet på att bidraga till lösandet av jordens hungerkris. Kring en sådan linje tror jag också att hela svenska folket kan samlas. Till sist ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation och för dess positiva grundton.

Herr talman! Det finns ingen anledning att upptaga riksdagens tid i stor utsträckning med det här ärendet. Jag konstaterar med tillfredsställelse att ett enigt utskott i betydande grad tillgodosett motionärernas yrkande. Konstitutionsutskottets betänkande nr 23 innebär en värdefull uppsummering av situationen vad avser den icke abonnerade pressens distribution m.m. och i övrigt pressdistributionens roll från kulturpolitisk synpunkt. Utskottet konstaterar också att de frågor som behandlats i motionen är av väsentlig betydelse. Man pekar på vikten av en allsidig och omfattande information till medborgarna om olika problem och åsiktsriktningar i samhället. I utskottsbetänkandet framhålls också vikten av att medborgarna har tillgång till den information och debatt som förmedlas av tidningar och tidskrifter. I motionen behandlades helt naturligt Pressbyråns roll som distributör av tryckta media i vårt land. Utskottet har också — lika naturligt — givit Pressbyrån möjlighet till yttrande över motionen. På många punkter fram för företaget kritiska synpunkter på det i motionen anförda. Jag skall här inte ta upp någon polemik i anledning av yttrandet i fråga. Men, herr talman, det känns angeläget för mig att påpeka följande. Sedan motionen väcktes har Svenska Pressbyrån utvecklat stor aktivitet på olika områden. I vissa stycken är åtgärder vidtagna i motionens anda, vilket jag noterar med positiva förtecken. Allmänt sett får man väl ändå anse såväl Pressbyråns som Pressens samarbetsnämnds yttrande vara partsinlagor och NO gör sin bedömning utifrån strikt juridiska synpunkter. Det är således, som jag ser det, inte så anmärkningsvärt att dessa remissinstanser inte funnit skäl att biträda motionen i någon del. Den fjärde remissinstansen — Sveriges författarförbund — har däremot i allt väsentligt biträtt motionens yrkande om en översyn av pressens distributionsformer. Enär utskottet synes ha beaktat motionens plädering och Författarförbundets yttrande över densamma ber jag att få yrka bifall till utskottets föreliggande yrkande.

Herr talman! I motionen 1181 av mig själv, Gunvor Ryding m.fl. begär vi en utredning som skyndsamt framlägger förslag till genomgripande förändringar av de värnpliktigas förhållanden för att avskaffa de odemokratiska och auktoritära inslagen i värnpliktsutbildningen. Försvarsutskottet hänvisar till att det sedan den 18 april 1972 pågår försöksversamhet med fördjupad företagsdemokrati vid ett begränsat antal myndigheter. Sedan den 23 maj 1975 gäller försöksverksamheten vid alla förband och skolor inom krigsmakten. Detta är naturligtvis en mycket begränsad försöksverksamhet. Det handlar om representation för de värnpliktiga i kompaninämnder, förbandsnämnder och i garnisons samarbetsnämnd. En positiv förändring är att kompaniassistenterna nu väljs av de värnpliktiga utan inblandning av kompanichef. Något som saknas i de värnpliktigas deltagande i olika nämnder och som skulle kunna vara ett värdefullt kompletterande inslag i dessa är befälsfria timmar, exempelvis en timme per vecka där de värnpliktiga och deras representanter i de olika nämnderna kan diskutera olika frågor som skall bli föremål för behandling i nämnderna. Men vår motion tar upp andra viktiga demokratiska krav som, om de genomfördes, skulle göra det möjligt för de värnpliktiga att hävda sina rättigheter. Jag skall kort kommentera dessa. Det militära rättsväsendet anser vi bör avskaffas och överföras till civildomstol. När det gäller s.k. bagatellförseelser anser vi dock att bestraffningarna helt bör avskaffas. Vår motivering är att det militära rättsväsendet lämnar stort utrymme för godtycklighet. Det förekommer såvitt jag kan förstå två former av bestraffning. Den första är tillrättavisning vid s.k. bagatellförseelser, något som kan innebära högst sju dagars kompaniförbud. Och vad kan man här dömas för? Ja, det kan gälla sådant som att den värnpliktige har oborstade skor, att knapp saknas på uniformen, att man glömt att låsa logementsskåpet osv. Det finns många exempel på hur denna strafform genomgående präglas av godtycke. För samma förseelse har exempelvis en värnpliktig erhållit kompaniförbud, en annan värnpliktig varning medan en tredje inte fått något straff. Avgörandet ligger alltså hos officerarna. Med tanke på deras reaktionära värderingar och i många fall fullständiga avsaknad av känsla för demokratiska spelregler blir resultatet godtycklighet som bygger på odemokratiska grunder. Denna strafform bör därför helt avskaffas. Det finns militärer och politiker som hävdar att denna godtycklighet i straffutmätning är till för att upprätthålla god militär disciplin. En sådan uppfattning är naturligtvis oerhört primitiv och har ingenting med verkligheten att göra. Den andra straffmetoden är disciplinstraff, som kan resultera i från åtta till fjorton dagars kompaniförbud. Förseelsen är här i regel undanhållande, alltså att den värnpliktige kommer för sent. Vi anser att sådana förseelser skall handläggas av civildomstol. Ur rättssynpunkt är det otillfredsställande att militären skall vara både anklagande, utredande och dömande part. När det gäller frågan om skyddsombuden för de värnpliktiga med rätt för dessa att avbryta farliga moment i utbildningen påstår försvarsutskottet att de försök som ÖB startade den 1 november 1974 till stor del motsvarar motionärernas krav. Vi delar inte den uppfattningen. De skyddsassistenter som i dag finns saknar praktiskt taget alla befogenheter att avbryta livsfarliga övningsmoment. De saknar också i regel utbildning, och de saknar rösträtt i de instanser som handlägger arbetarskyddsfrågor. Låt mig nämna exemplet från skjutfältet i Skillingaryd, där en omfattande brand ägde rum den 11 augusti i år. Värnpliktiga från A 6 i Jönköping kallades till platsen för släckningsarbete utan att informeras om att ett stort antal blindgångare låg utspridda inom brandområdet. Under natten exploderade ett 60-tal sådana blindgångare. Dagen efter kom nya värnpliktiga från A 6. Dessa informerades inte heller om risken. Det hör till saken att befäl från A I som befann sig på platsen låtit förstå att de skulle vägra att kommendera sina värnpliktiga till släckningsarbetet på grund av den livsfara som var förknippad med detta släckningsarbete. Detta exempel bland många andra visar nödvändigheten av att de värnpliktiga får utse skyddsombud med befogenheter att avbryta farliga moment, samt att skyddsombuden ges en kontinuerlig utbildning i berörda frågor. Till sist, herr talman, vill jag beröra rätten för de värnpliktiga till mötesfrihet, organisationsfrihet, yttrandefrihet och rätt att sprida skrifter. Utskottet skriver att några generella begränsningar inte finns och att rätten att sprida skrifter är grundlagsskyddad. Detta är naturligtvis riktigt. Men det militära befälet och ÖB använder olika metoder för att försvåra för de värnpliktiga att utöva sina demokratiska frioch rättigheter under värnpliktsutbildningen. ÖB:s direktiv om att möten i första hand skall hållas utanför kaserngrindarna är ett exempel på begränsningar av mötesoch yttrandefriheten. Spridning av tryckta skrifter tillåts i regel enbart på sådana platser där värnpliktiga vistas i mindre utsträckning. Rätt för politiska organisationer att anordna möten ges endast om organisationen i fråga har någon representant bland de värnpliktiga. Det är av stor vikt att de värnpliktigas förhållanden blir sådana att det blir möjligt för dem att hävda sina demokratiska frioch rättigheter under värnpliktstiden. Detta måste åstadkommas genom en lag som klart uttrycker dessa rättigheter. Det skall inte vara olika diffusa bestämmelser, där tolkning och beslut om åtgärder skall överlåtas till officerskåren. Detta är också viktigt därför att krigsmakten i stor utsträckning har en officerskår med reaktionär uppfattning som är direkt företrädare för en bor gerlig och konservativ syn på samhällsproblemen. Detta gäller också deras internationella värderingar. Självfallet slår de borgerliga vakt om sina privilegier och är naturligtvis rädda för att andra värderingar skall få göra sig gällande inom krigsmakten. Men detta borde ju inte socialdemokraterna ansluta sig till. Jag yrkar bifall till motionen 1181.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Måbrink i förhållande till skrivningen i motionen ändock har modifierat sitt sätt att behandla den här frågan. Det visar väl också att arbetsinsatser som är gjorda för att förbättra de värnpliktigas villkor börjar nå även utanför de grupper som direkt är berörda. Jag finner det tillfredsställande att vi har fått en försöksverksamhet som klart ökar möjligheterna för de värnpliktiga att påverka sin egen situation. Från den utgångspunkten är det väl rimligt att den fördjupade försöksverksamheten, som ju — det har så riktigt konstaterats av herr Måbrink — har pågått väldigt kort tid, får fortlöpa ytterligare en tid innan man fäller en definitiv dom i fråga om hur pass framgångsrik eller icke den har varit. Först och främst bör vi ändå slå fast värdet av att de värnpliktiga själva nu får allt större möjlighet att förbättra sina villkor. Den förändringen är att hälsa med tillfredsställelse. Det är några speciella frågor som herr Måbrink tar upp med utgångspunkt i händelser som har inträffat. Han går alltså in i en direkt sakfråga och för en argumentation på grundval av de faktiska förhållandena. Jag skall inte ge mig in på någon bedömning i det enskilda fallet utan vill mera principiellt försöka argumentera för de synpunkter som utskottet har lagt fast i sitt betänkande. Vi är väl helt överens om att förändringen när det gäller val av kompaniassistenter är ett riktigt steg på vägen mot en ökad demokrati. Man har alltså avskaffat bindningen till vad kompanichefen tycker eller inte tycker vid valtillfället, och det är naturligtvis helt rimligt att kompaniassistenten utses av den grupp han skall företräda. Så är alltså fallet numera. Svårigheterna kan däremot vara något större när man för resonemanget om skyddsombuden. Här blir det fråga om en avvägning mellan kravet på effektivitet och realism i utbildningen och de synpunkter som skyddsombudet kan företräda. Där kan vi kanske säga att vi på samma sätt som i mycket annat värnpliktsarbete är på väg att genom vunna erfarenheter skapa ett bättre underlag för verksamheten. I sak är vi nog helt överens om att det är nödvändigt att komma fram till reella möjligheter för skyddsombudet att påverka handläggningen av de här frågorna. Så till frågan om straff eller icke straff i olika sammanhang. Det är väl en allmän uppfattning att småförseelser inte borde behöva leda till någon bestraffning alls, och det är också en praxis som alltmer växer fram. Emellertid är vi medvetna om att vi här har att göra med individuella bedömningar, vilket alltid innebär en svårighet, eftersom naturligtvis olika värderingar, godtycke eller annat i viss mån kan forma det straff som mäts ut vid tillfället. Även här vågar jag dock påstå att de demokratiska värderingarna har fått en allt starkare fästpunkt och att situationen håller på att bli acceptabel ur de värnpliktigas synpunkt. Låt oss alltså konstatera att här pågår en verksamhet som är på väg åt rätt håll. Vad till sist beträffar möjlighet att bedriva politisk eller annan aktivitet inom förbandet är det riktigt att här finns vissa villkor fastlagda i lag, som emellertid sedan har begränsats när det gäller utövandet. Själv har jag den principiella uppfattningen att den här friheten bör komma till fullt uttryck.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
Herr talman! Jag vill bara understryka nödvändigheten av förändringar i ett par avseenden. I fråga om det straff som utmäts för bagatellförseelser är tydligen herr Brännström och jag överens om att man bör åstadkomma någonting. Det mest radikala som man kan göra är väl att snarast avskaffa denna strafform. Både herr Brännström och jag — och även de värnpliktiga — är överens om att hela den här strafformen präglas av godtycklighet och att det är en väldig variation i straffutmätningen. Att bli utsatt för denna godtycklighet kan ju inte — om jag nu skall använda det gängse resonemanget — befrämja en positiv inställning till krigsmakten från de värnpliktigas sida. Det kan inte vara svårt på något sätt att ta bort den godtyckligheten. Ja, om man skall ta hänsyn till officerskåren, skall man naturligtvis inte ta bort den, för officerskåren har ju uppfattningen att det har betydelse för disciplinen att man har kvar den här orättvisa straffformen. Den andra frågan som jag tycker är väldigt väsentlig gäller skyddsombuden. Jag tog ett exempel som ju ändå visar att man måste vidta kraftåtgärder för att omöjliggöra sådana situationer som uppstod i Skillingaryd. Nu hände ju ingen olycka, men det hade lätt kunnat hända en olycka med kanske dödsfall som följd. Övningarna och den utbildning som bedrivs kan ju inte äventyras om man vidtar åtgärder på detta område. I fråga om mötesfriheten är herr Brännström och jag överens om att det har skett en begränsning, trots att en sådan inte borde ske. Då tycker jag att man bör ta officerarna i örat. Om de inte rättar sig efter de bestämmelser som nu finns, får man ställa officerarna till ansvar för att de bryter mot dessa bestämmelser som regering och riksdag har beslutat.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Måbrink drar något förhastade slutsatser av mitt resonemang, även om vi i en del avsnitt står mycket nära varandra. Vad gäller demokratifrågorna är det ju ändock så att de värnpliktiga har avgjort större möjligheter att påverka den miljö som inte sammanhänger direkt med utbildning och övningar. Men det måste väl ändå konstateras att man i vissa fall förmodligen skulle avgjort försvåra möjligheterna att realistiskt bedriva övningar och nå det mål som utbildningen syftar till, om man skulle låta alltför mycket underställas prövning i den riktning som herr Måbrink eftersträvar. Jag tror att vi får lov att se litet realistiskt på vad det är fråga om. Det är en utbildning som är tillkommen på grund av en plikt och inte en uppgift, tillkommen under andra villkor. I fråga om skyddsarbetet vill jag säga att i fallet Skillingaryd, som jag inte känner till, får jag den uppfattningen, när jag hör fallet redovisas av herr Måbrink, att det naturligtvis var tursamt att ingenting inträffade. Men det bör tilläggas i sammanhanget att skulle man ha gjort en bedömning utifrån de säkerhetsrisker som tydligen fanns, så skulle kanske ingen alls ha gått in i detta område under den aktuella branden. Jag frågar mig då: Vad hade det lett till? Det är självklart att det är värdefullt att alla får vetskap om de faktiska förhållandena och de risker man utsätter sig för. När det gäller möjligheterna till mötesfrihet, information, diskussioner och propaganda har jag uttryckt vad jag tycker. I sak är det närmast fråga om att komma till en praktisk lösning. Jag tror också att man kan konstatera att de riktlinjer som är givna av departementschefen leder fram till vad de värnpliktiga eftersträvar. Det får då bli ett praktiskt handlande som lämnar de vägarna framkomliga.
Herr talman! När det gäller Skillingaryd säger herr Brännström att om man inte hade tvingat in de här värnpliktiga i släckningsarbetet hade inget släckningsarbete kunnat utföras. Så är det naturligtvis inte, herr Brännström. Herr Brännström menar att man kan utsätta de värnpliktiga för denna livsfara, för någon måste släcka. Nu finns det ju, såvitt jag förstår, inom den civila brandkåren personal som är utbildad på att arbeta med släckningsarbete även under sådana här förhållanden, och det riktiga hade ju varit att man antingen informerat de värnpliktiga på ett ordentligt sätt om hur de skulle arbeta med släckningsarbetet eller också anlitat civil brandkår.
Herr talman! Nu drar herr Måbrink slutsatser som han inte bör dra, när jag säger att man här skulle ha gjort en annan bedömning. Ett faktum är att om det brinner på ett skjutfält är riskerna desamma, oavsett vilken typ av personal man sänder in i området, om personalen inte har specialutbildning för just dessa förhållanden. Och jag tvivlar på att den civila brandkåren har nämnvärt bättre utbildning än den personal som användes i detta sammanhang. Det viktiga är alltså att man tillgodoser de krav på säkerhet och information som är möjliga att tillgodose och att man utifrån det handlar med hänsyn till skyldigheten att möta de risker som sådant här arbete för med sig.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets förevarande betänkande avser frågan om rätt för offentligt anställd läkare med privatpraktik att ansluta sig till sjukförsäkringen. Den rubriken kan te sig något egendomlig. Verkligheten är dock den att patienterna hos vissa läkare inte erhåller ersättning från sjukförsäkringen för kostnaderna för sin läkarvård. Detta kan verka märkligt, men det förhåller sig ändå på det sättet. Principen är ju den, när det gäller läkarvård och sjukvård, att man vill söka ge alla medborgare rätt till den vård som med hänsyn till patientens allmäntillstånd är erforderlig. Inom ramen för vårt sjukförsäkringssystem vill man också undanröja de ekonomiska hinder som finns. Genom centrala beslut har fastställts vad patienterna har att betala för såväl öppen som sluten sjukvård. Det primära och centrala är och måste vara patienten och hans vårdbehov, att han erhåller erforderlig vård till den av statsmakterna fastställda taxebindningen. Ekonomin får helt enkelt inte vara avgörande för patientens möjligheter till läkarvård. Det är en princip som är godtagen inom vårt socialförsäkringssystem och som jag här starkt vill understryka. Genom riksdagens beslut den 27 maj 1974 har också de privatpraktiserande läkarna taxebundits, en reform som trädde i kraft den 1 januari 1975. Beslutet innebär att den vårdsökande som regel betalar 20 kr. för ett läkarbesök. Resten av arvodet till läkaren får denne från sjukkassan. Denna anslutning av de privatpraktiserande läkarna till sjukförsäkringen gäller också de offentliganställda läkarna i viss utsträckning, nämligen de som på sin lediga tid bedriver privatpraktik. Anslutningen till sjukförsäkringssystemet innebär, att vederbörande läkare blir uppförd på en av allmän försäkringskassa upprättad förteckning över till försäkringen anslutna läkare. Därmed har läkaren att följa den fastställda läkarvårdstaxan, som också anger vad patienterna har att betala. Denna förteckning upprättas för ett år i taget. När privatläkarna inordnades i försäkringssystemet infördes vissa övergångsbestämmelser om de offentliganställda läkarnas möjligheter att för sin s.k. fritidspraktik ansluta sig till försäkringssystemet. Förutsättningarna är dels att vederbörande läkare före den 1 januari 1975 under minst ett års tid regelmässigt bedrivit privatpraktik, dels att arbetsgivaren, alltså huvudmannen, avböjt ökad tjänstgöring på s.k. särskild arbetstid. Har huvudmannen sagt ja till ökad tjänstgöring äger läkaren ändock att bedriva privatpraktik men blir då inte uppförd på läkarförteckningen. Det drabbar til syvende og sidst patienterna, som inte kan tillgodogöra sig ersättningen för läkarbesöket. Många offentliganställda läkare har, trots att de är villiga att bedriva läkarpraktik utöver den fastställda arbetstiden, avböjt att binda sig för en fast schemalagd arbetstid utöver ordinarie arbetstid. Skälen till detta kan vara flera. Man önskar kanske själv välja arbetstid, man vill ha möjlighet att avgöra när man vill vara ledig. Vidare kan familjeförhållanden spela in. Skälen är legio. I motionen 109 av herr Karlehagen m.fl. — det finns ytterligare tvenne — Nr 32 motioner i samma riktning — hemställs mot den bakgrund jag anfört Tisdagen den att alla offentliganställda läkare skall få möjlighet att uppföras på lä 2 december 1975 karförteckningen. Det är till gagn för patienterna. För oss som ställer I krav på rättvisa och jämlikhet, som har den sociala ambitionen att pa = Rätt för offentligt tientens vårdbehov skall tillgodoses till av statsmakterna fastställd kost — anställd läkare med nad, är det viktigt att få till stånd en ändring av den nuvarande ordningen. = privatpraktik att Jag har svårt att förstå varför jag, när jag går till doktorn för min = ansluta sig till sjukdom, skall betala olika stora arvoden beroende på om läkaren finns = sjukförsäkringen med på läkarförteckningen eller inte. För patienterna är det angeläget att få vård, att få komma till doktorn. Och detta skall ske utan extra kostnad. Nu är detta beroende av om läkaren finns med på förteckningen eller inte, vilket är avgörande för vilken ersättning patienten skall betala. Om samhället godtar läkarens arbetsinsatser, skall väl detta komma alla patienter till godo på samma villkor. Den vanliga enkla människan på gräsrotsnivå kan av naturliga skäl inte förstå detta system. Han kan inte förstå varför han skall betala betydligt mer till doktorn om denne inte är uppförd på läkarförteckningen från försäkringskassan. Motionerna har varit remitterade till en rad remissinstanser: socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, Landstingsförbundet, Läkarförbundet, m.fl. Med förvåning har jag erfarit att de flesta av remissinstanserna på den offentliga sidan har hävdat principen, att all sjukvård skall vara offentlig sjukvård. Detta är tydligen för dessa institutioner viktigare i dagens läge än att patienternas vårdbehov tillgodoses på lämpligaste sätt. Riksförsäkringsverket säger ingenting om patienterna. Socialstyrelsen anför att det offentliganställda privatläkeriet endast har marginella effekter. Den som vet något om läkarsituationen i landet i dag — på distriktsläkarsidan hade vi i september 195 vakanser utan vikarie — kan inte ta lika lätt på saken. Svårigheterna för icke akutfall att få komma till läkare, de långa väntetiderna också när man vill komma till doktorn för enklare åkommor, ger anledning till oro och bekymmer för många människor. I den situationen är det angeläget att vi tar till vara alla resurser som finns. Vi hoppas att situationen på läkarsidan skall bli bättre, men så länge den är som den nu är måste vi utnyttja alla tillgängliga resurser. Det finns läkare som på sin fritid vill ta emot vårdsökande människor. Bör då inte dessa möjligheter att ge läkarvård utnyttjas? Varför skall dessa läkares patienter sättas i strykklass genom en högre läkartaxa? Jo, därför att samhället vägrar att föra upp doktorn på vederbörandes försäkringskassas läkarförteckning. Jag stryker under att jag har svårt att förstå att man kan bedöma det på detta sätt. Socialstyrelsen har också nyligen antagit ett vårdprogram för sjukvården inför 1980-talet med siktet inställt på att en ökad andel av sjukvården skall behandlas inom den öppna vården. Skall den målsättningen uppfyllas är det angeläget att vi tillvaratar alla resurser på sjukvårdens område. Sjukvården är till för patienternas skull, för att patienten skall 13 få sin läkarvård till en av samhället antagen taxa. Det är den ambitionen, herr talman, som ligger till grund för reservationen 1 vid utskottets betänkande. Den reservationen innebär att de läkare som den 1 januari 1975 regelmässigt bedrivit privatpraktik sedan minst ett år och önskar fortsätta med detta under 1976 skall ha rätt att ansluta sig till sjukförsäkringen. Därmed erhåller också patienterna läkarvård enligt den taxesättning som gäller för privatläkarvården i övrigt. Utskottet har informerats om att det under hösten 1976 kommer att tas upp överläggningar inom läkarvårdsdelegationen om vissa läkarersättningsfrågor. Jag förutsätter att också denna fråga kommer att tas upp i det sammanhanget. Det innebär alltså att förhållandena efter den 1 januari 1977 får bedömas på grundval av de förestående överläggningarna i läkarvårdsdelegationen. Vi hävdar alltså i reservationen 1 att det här gäller privatläkarnas möjligheter att få anslutning till sjukförsäkringen under 1976. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, eftersom jag i långa stycken kan instämma i vad herr Carlsson i Vikmanshyttan har anfört. Det är riktigt som herr Carlsson säger att nya bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 1975 beträffande privatläkarnas och de landstingsanställda läkarnas möjlighet att tillhöra sjukförsäkringen. En mycket viktig delfråga inför beslutet vid årsskiftet 1974-1975 var de offentligt anställda läkarnas möjlighet att på fritiden tillhöra försäkringen — alltså när de på sin fritid fungerade som privatpraktiker. De, eller rättare sagt deras patienter, skulle alltså ha möjlighet att tillhöra försäkringen. Denna som vi tycker självklara rätt tillåts nu endast under en övergångstid och endast om läkaren först har erbjudit sin huvudman, oftast landstinget, arbete på övertid men blivit nekad detta. Dessutom gäller tillståndet bara ett år i sänder. Bestämmelserna är alltså verkligen restriktiva. Denna enligt min uppfattning — och jag förmodar enligt många människors uppfattning — obegripliga inställning har lett till att patienterna till 400 fritidspraktiker står utan det försäkringsskydd som en anslutning till sjukförsäkringen ger. , Läkarförbundet konstaterar att inte mindre än 90 läkare i offentlig tjänst har lagt ned sin fritidspraktik, och bara 7 av dessa läkare har ökat sin arbetsinsats hos huvudmannen. Här har det alltså varit ett kraftigt bortfall av vård. Detta är ett mycket dåligt utnyttjande av läkarresurser. Jag tycker att det är synd att dogmatism går före hänsyn till patienterna. I reservationen 2 föreslår herr Fridolfsson och jag, i enlighet med moderata samlingspartiets partimotion 337, att en generell rätt skall föreligga för offentligt anställda läkare att tillhöra försäkringen, om de arbetar som privatpraktiker på fritiden, och detta, herr talman, i första hand av hänsyn till patienterna. Läkarna klarar sig nog.

anställd läkare med Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 2, men jag hoppas att — privatpraktik att moderata samlingspartiets riksdagsgrupp i andra hand kommer att rösta — ansluta sig till på reservation 1, som dock är en förbättring jämfört med det nu rådande = Sjukförsäkringen

Herr talman! I detta socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 finns det, som här har framhållits, två reservationer, och på den första finns jag med som representant för folkpartiet. Anledningen härtill är en motion, 1808, i vilken hemställs ”att reglerna beträffande ersättningen för privatläkarvård ändras så, att den sjukvårdsresurs som de s.k. fritidspraktikerna representerar kan tas till vara”. Orsaken till motionen är ju det på många håll bekymmersamma läget när det gäller att få sjukvårdsresurserna att verka bland de människor som behöver vård. Den saken behöver jag inte kommentera ytterligare, för alla som har haft med de här sakerna att göra känner ju till situationen ute i landstingen då det gäller att få vårdresurserna att räcka till. Motiveringen för ställningstagandet i motionen och i utskottet är alltså nödvändigheten att ta till vara de resurser som finns, till båtnad för dem som behöver anlita läkarvård. De två tidigare talarna har belyst dessa frågor, och jag skall inte fortsätta den debatten. Jag vill bara framhålla de tre nackdelar som det redogörs för i den ursprungsmotion varpå vår motion i detta fall grundar sig. Om läkarna, som det talas om här tidigare, slutar med privatpraktiken kommer detta att förvärra bristsituationen på ett märkbart sätt, till skada för många patienter. Likaså är det, vilket också framhållits, i och för sig inte något problem för läkarna utan för patienterna, om man inte har möjlighet att till gängse taxa söka läkarvård. En annan nackdel som framhållits är att om företagsläkare som remitterar sina patienter till röntgenundersökning eller provtagning inte omfattas av systemet så kan detta leda till kostnader för patienten. Den tredje nackdelen gäller läkarnas ersättning för preventivmedelsrådgivning. Taxan har fastslagits till 45 kr., vilket i många fall inte täcker de verkliga kostnaderna. Där får inte någon avgift tas ut av patienterna, och det innebär en minskad vårdresurs inom det området. Alla dessa saker är tillräckligt viktiga för att man skall ställa resurser till förfogande på ett för alla vårdsökande jämbördigt sätt och utan att de förorsakas extra kostnader. 15 Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! År 1973 lade riksförsäkringsverket och socialstyrelsen fram ett förslag om sjukförsäkringens ersättningsregler för privat läkarvård. Detta förslag innehöll vissa begränsningar i rätten för offentligt anställda läkare att ansluta sig till försäkringen. Vi har hört kommentarerna av både herr Eric Carlsson i Vikmanshyttan och herr Ringaby. För en läkare som är anställd i den offentliga vården och vid sidan härav bedriver privatpraktik är anslutningsrätten begränsad under en övergångstid av högst tre år. Härvid gäller dock som förutsättning att vederbörande den 1 januari 1975 regelmässigt bedrivit privatpraktik sedan minst ett år och att arbetsgivaren avböjt ökad tjänstgöring på s.k. särskild arbetstid. Är dessa villkor uppfyllda förs läkaren upp på förteckningen för ett år i sänder. Detta förslag antogs av riksdagen efter en den 29 mars 1974 dagtecknad proposition. I denna del som berör de offentligt anställda läkarnas privatpraktik var det endast moderaterna som mälde sig ur enigheten i riksdagen när vi tog beslutet i maj månad 1974. Förslaget trädde i kraft den 1 januari 1975 och har sålunda inte tillämpats mer än ett år, varför någon utvärdering av systemet som sådant inte har varit möjlig. Till årets riksdag har väckts inte mindre än tre motioner. Förutom moderaterna, vilkas likalydande motion blev avslagen under fjolåret, så har nu också folkpartiet och centern yrkat på ändringar i dessa bestämmelser. Man talar i motionerna och likaså i reservationen om de förlorade sjukvårdsresurserna. Men det framgick av anförandena i talarstolen att det inte framför allt var den del som man tryckt på i motionerna och reservationerna — de förlorade sjukvårdsresurserna — som låg till grund för önskemålen, för de är mycket marginella. Om man läser Läkarförbundets yttrande över motionerna skall man finna att det inte är mer än ett 90-tal läkare, vilket nämndes av Eric Carlsson, som inte utövar privatpraktik eller som arbetar på särskild arbetstid. Detta var i april 1975. Hur det är nu i december 1975 är svårt att säga, men man kan hänvisa till att ytterligare ett hundratal läkare under senare halvåret kommit med i systemet. Här är en uppföljning hela tiden beroende på att läkarna har möjlighet att erbjuda sina tjänster till sjukvårdshuvudmannen, i detta fall landstinget, och om landstinget bedömer att det inte kan ta emot tjänsterna äger läkaren rätt att själv öppna privatpraktik. Jag skulle förmoda att läkaren efter överenskommelse med landstinget också kan använda de resurser som det har möjlighet att ställa till förfogande. Det är helt enkelt en utvecklingsprocess som här föreligger, och alla var vi överens om i riksdagen att det var nödvändigt med denna bestämmelse under en treårsperiod för att tillförsäkra den offentliga läkarvården tillräckliga resurser. Här har också nämnts att de olika remissvaren från riksförsäkrings verket, socialstyrelsen och Landstingsförbundet har varit negativa till motionerna och avstyrkt desamma. Det nämndes också av herr Ringaby och av herr Eric Carlsson. Läkarförbundet har som jag nämnde också hörts i denna remissomgång, och det är väl självfallet att förbundet som intresseorganisation i april 1975 yrkade bifall till motionen. Men jag är inte lika övertygad om att Läkarförbundet, om det i dag hade haft att yttra sig över motionerna, lika kategoriskt skulle ha sagt nej, därför att det har hänt en hel del på detta område sedan april månad. Bl. a. har överläggningar ägt rum mellan Läkarförbundet och riksförsäkringsverket, inte bara om denna fråga utan om hela taxesättningen för de privatpraktiserande läkarna. Vid dessa överläggningar har man varit överens om att de offentligt anställda läkarnas anslutning till ersättningsreglerna skall tas upp till diskussion i riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation under 1976. Herr Eric Carlsson nämnde detsamma här. Det är fastslaget i förhandlingsöverenskommelsen mellan Läkarförbundet och riksförsäkringsverket att denna fråga skall tas upp till diskussion. Bägge parter, som sluter dessa avtal, är alltså överens om att man skall se över det hela. Nu vill herrar Eric Carlsson och Ringaby att vi från riksdagens sida skall klampa in i en förhandlingssituation. Vi tror inte att man inom Läkarförbundet i dag är särskilt trakterad av det, utan jag tror att man i stället är intresserad av att få slutföra förhandlingarna med riksförsäkringsverket och komma fram till en slutlig uppgörelse, inte bara i fråga om denna lilla del av förhandlingarna utan om hela paketet när det gäller alla de offentligt anställda läkarnas möjligheter till privatpraktik. Herr talman! Jag skall be att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tror att det är den bästa ordningen för vår läkarvård om dessa bägge parter fritt får förhandla med varandra och bestämma över hur man skall ha ordningen för framtiden.

Herr talman! Det är riktigt som herr Karlsson i Ronneby säger att meningarna inte var delade när riksdagen tog beslutet i maj månad 1974. Men det har skett en del sedan dess. Man kunde vid det tillfället knappast tänka sig att vi skulle få den läkarbrist inom distriktsläkarvården som vi har i dag, att vi skulle ha långa vårdköer eller att många människor skulle behöva fråga sig när och hur de över huvud taget skall få komma till en läkare. Det är detta frågan gäller, och vi måste utnyttja alla resurser som finns. Man frågar sig av vilken anledning man skall behöva betala en högre taxa hos de privatpraktiserande läkarna än hos de läkare som är ”godkända” och finns med på läkarförteckningen. Det måste väl ändå vara rimligt och riktigt att det för all läkarvård skall gälla samma kostnader för patienterna. Sedan säger herr Karlsson i Ronneby att vi klampar in i en förhand lingssituation och att om Läkarförbundet i dag skulle yttra sig i dessa frågor, skulle man yttra sig annorlunda än vad man gjorde våren 1975. Det är inte på det sättet, herr Karlsson. Jag har här en skrivelse från Sveriges läkarförbund, daterad den 14 oktober 1975, där man redovisar sakfrågorna och vilka möjligheter läkarna har att driva privatläkarpraktik. Det kan ingen förvägra dem. Men vad Sveriges läkarförbund är ute efter är att alla patienter skall ha möjlighet till samma läkarvård till samma taxa. Läkarförbundet är en intresseorganisation — det är riktigt, herr Karlsson — men det är en intresseorganisation med en social ambition med avseende på patienterna. Om det finns läkare i det här landet som är beredda att gå ut och göra en arbetsinsats för att hjälpa patienter som sitter i långa köer och väntar på läkarvård, tycker jag att det är tacknämligt. Det är också tacknämligt när läkare har den ambitionen att de skall kunna få göra detta för patienterna på samma villkor som de läkare som är med på läkarförteckningen. Det finns, herr talman, all anledning att — om man vill driva detta med jämlikhet, rättvisa och sociala ambitioner — se till att lösa det här problemet på ett hyfsat sätt för år 1976. De förhandlingar som det talats om kommer att äga rum i slutet av 1976. Det innebär att de kan medföra en förändring först fr.o.m. den 1 januari 1977. Vi vet emellertid ingenting om vad dessa förhandlingar leder till, men vi vet att ett beslut i dag innebär rättvisa för år 1976. Det innebär också att vi kan utnyttja de resurser som finns på ett bättre sätt.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Karlsson i Ronneby konstaterar att moderata samlingspartiet hade en avvikande mening när beslutet togs i den här frågan. Men utvecklingen har ju också, herr Karlsson i Ronneby, visat att vi tänkte rätt då. Det här är en praktisk fråga, herr Karlsson. Det är en fråga om att försöka ta till vara de läkarresurser vi har, och jag skulle med följande utgångspunkt vilja ställa en fråga till herr Karlsson i Ronneby. Arbetsgivarna granskas i dag oftast kritiskt av oss alla och av samhället, och med all rätt skall man granska dem kritiskt. Ofta ställs privata och offentliga arbetsgivare emot varandra, och man kan konstatera att privata arbetsgivare faktiskt är mycket liberala när det gäller deras anställdas rätt till extraknäck på fritiden. Varför kan man då inte vara lika liberal på den offentliga sjukvårdssektorn och tillåta läkaren att tillhöra sjukförsäkringen om han arbetar på sin kvällstid? Då finns det dessutom, herr Karlsson i Ronneby, full möjlighet för samhället till insyn i den läkarens verksamhet när han arbetar på sin fritid, dvs. man får insyn i hans inkomstförhållanden om han tillhör försäkringen. För mig är det ganska obegripligt att man inte skall kunna vara så generös så att man tillåter läkarna att ha den här rätten eller, rättare sagt, tillåter läkarens patienter rätten att tillhöra en försäkring när de går till en privatpraktiker.

Nr 32 Herr talman! Jag tycker att det är litet egendomligt att höra herr Carlsson i Vikmanshyttan argumentera så hårt för dessa läkares rättigheter tvärtemot sina kamrater i Landstingsförbundet, vilka avstyrkt motionen = i dessa avseenden med hänsyn till att den offentliga läkarvården måste — Rätt för offentligt skyddas och kunna byggas upp på ett vettigt sätt under denna treårsperiod. — anställd läkare med Men det är möjligt att herr Carlsson mält sig ur de sammanhangen nu, = privatpraktik att fast han var där i fjol. ansluta sig till Vidare sade herr Carlsson att den stora läkarbristen skulle kunna klaras — Sjukförsäkringen på detta sätt. Det är ingalunda så, herr Carlsson, eftersom vi kan konstatera att alla läkare är i full verksamhet. Även de offentliga läkarna, som inte får vara med i systemet, har hela tiden patienter att ta emot. Det är det 90-tal läkare som vi nämnde tidigare. Men troligtvis har de reducerats med hänsyn till att ytterligare 100 läkare anslutits till systemet under det senaste halvåret. Sedan påtalar herr Carlsson att om Läkarförbundet skulle ha yttrat sig nu i december, skulle man där säkerligen inte ha haft en annan uppfattning än vad man hade tidigare. Jag tror fortfarande inte det, herr Carlsson, därför att den skrivelse som herr Carlsson föredrog från den 14 oktober är lika inaktuell i detta avseende som remissyttrandet från den 29 april med hänsyn till att överläggningar skedde under november och uppgörelse träffades den 13 november mellan Läkarförbundet och riksförsäkringsverket. Det är på denna grund jag tror att Läkarförbundet betackar sig för de tjänster man här vill göra genom att klampa in i förhandlingarna. Herr Ringaby säger att utvecklingen har visat att moderaterna hade rätt i sin bedömning. Nej, herr Ringaby, utvecklingen har inte visat detta. Verksamheten trädde i kraft den 1 januari, och under januari eller februari månad motionerades det ifrån de olika partierna utan att man hade den ringaste vetskap om utvecklingen... Det har nu gått sex eller sju månader, och vi kan konstatera att allt fler av dessa läkare kommit in i systemet. Beträffande den utvecklingen har ni inte kunnat spå, herr Ringaby. Men låt oss vänta och se, låt Läkarförbundet och riksförsäkringsverket föra överläggningar. Jag tror att de är mest kompetenta att avgöra vad som är lämpligast i dessa avseenden. Vad sedan gäller den liberala delen på den offentliga sidan säger vi att vi vill slå vakt om att patienterna skall få den bästa läkarvården. Man erbjuder här läkarna inte att jobba dessa övertidstimmar gratis utan mot skälig ersättning efter överenskommelse, och man erbjuder dem att använda landstingens resurser i detta avseende. Jag tror att det är den bästa lösningen.

Herr talman! Jag har tydligen uttalat mig oklart på något sätt. Jag har aldrig sagt, herr Karlsson i Ronneby, att vi skulle klara läkarbristen med den här insatsen. Men jag har sagt att vi i den situation vi har 19 i dag bör ta vara på alla resurser som finns och att vi bör ta hänsyn till patienterna och deras möjligheter. Det är det jag argumenterar för: att det inte skall vara någon kostnadsskillnad för de olika patienter som söker läkarvård. Jag har redovisat det tidigare och behöver inte fördjupa mig i den diskussionen. När det gäller den uppgörelse som herr Karlsson i Ronneby talar om redovisas i utskottsbetänkandet att det skall bli förhandlingar inom läkarvårdsdelegationen, men det finns ingen målsättning och ingenting har sagts om huruvida man i dessa förhandlingar kommer att ta upp de här frågorna eller inte. Vi förutsätter att man kommer att göra det. Ett positivt beslut i dag skulle öka möjligheterna att få all läkarvård i det här landet taxebunden, vilket vi syftar till. Låt mig till slut säga att jag inte är beredd att överlämna till enbart Läkarförbundet och huvudmännen att lägga sina synpunkter på den här frågan. Den som lever ute bland människorna och ser vilken situation vi har i dag har anledning att söka få med också patienternas, den stora allmänhetens, syn på hur dessa frågor skall lösas. Det är skälen till att jag ställer mig bakom yrkandet i reservationen 1.

Herr talman! Allt fler har kommit in i sjukförsäkringen, säger herr Karlsson i Ronneby. Han måste ha gjort en felläsning i utskottets betänkande, för därav framgår att av de 700 som tillhörde försäkringen i fjol har 90 lämnat den. Det är alltså nu 400 som jobbar som fritidsläkare men inte tillhör försäkringen. Dessa kommer förmodligen också att så småningom komma ur systemet — om vår syn inte blir litet liberalare. Det är nog inte riktigt att antalet ökar! Sedan är det så, herr Karlsson i Ronneby, att vi alla genom vår arbetsgivare betalar en sjukförsäkringsavgift till sjukförsäkringen. Vi har alltså betalat för vår sjukförsäkring. Om en person går till landstingets sjukvårdsinrättning och får beskedet att han får vänta ett år — vi har i Örebro svåra fall som får vänta 16-17 månader innan de får vård — fungerar alltså inte den offentliga sjukvården. Vad gör då den här människan? Hon måste gå till privatpraktiker på kvällstid, och då skall hon inte få ersättning från sjukkassan! Det är ganska horribelt, herr Karlsson i Ronneby.

Herr talman! Jag påstår fortfarande, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att de förhandlingar som har förts mellan riksförsäkringsverket och Sveriges läkarförbund har gällt den fråga som jag här tar upp, nämligen överläggningar och förhandlingar om de offentligt anställda läkarnas privatpraktik. Uppgörelsen träffades den 13 november i år och föreligger i tryck. När det gällde patienterna framförde herr Carlsson närmast en insinuation om att riksförsäkringsverket i dessa förhandlingar inte lika myck et skulle ha månat om patienterna som vi gör i riksdagen. Det är väl Nr 32 ändå att ta till ganska kraftigt, eftersom vi har utsett riksförsäkrings Tisdagen den verket, socialstyrelsen och Landstingsförbundet att slå vakt om dessa 2 december 1975 frågor. Jag tror att man med fullt förtroende kan överlämna dem till dessa organ. Rätt för offentligt Vad vidare beträffar förhandlingarna är det självklart, herr Carlsson, — anställd läkare med att om två parter inte kan komma överens förhandlingsvägen, kan den = privatpraktik att ena parten eller bägge anhålla om att riksdagen eller någon annan skall — ansluta sig till ingripa. Så brukar det gå till. Men man brukar inte klampa in i för — sjukförsäkringen handiingar av detta slag förrän någon av parterna gjort framställning om sådan hjälp. Herr Ringaby menar att det skulle lämnas vissa förmåner åt dem som kommit till den offentligt anställde läkaren och som får stå på väntelista hos denne, innebärande att dessa lätt skulle kunna hoppa över till privatpraktiserande läkare med offentlig anställning. Ja, det är just en sådan ordning vi är litet rädda för. Vi vill ha patienterna inordnade i köer alltefter behoven, inte efter tillgång till pengar eller möjligheter att tala med vederbörande läkare.
Herr talman! Det är väl just om läkaren icke får omfattas av försäkringen som det blir en fråga om pengar, eftersom det då bara är den rike som kan vända sig till honom. Vi vill att dessa läkare skall vara anslutna till försäkringen. Då kan även den som har ont om pengar gå dit.

Herr talman! Jag deltog inte i utskottets sammanträde när detta ärende behandlades, men eftersom jag deltagit ganska intensivt i arbetet med de förslag som lades fram mellan parterna, riksförsäkringsverket och Läkarförbundet, måste jag få säga några ord i detta sammanhang. Herr Carlsson i Vikmanshyttan! Det är fint att vara det sociala samvetet, men herr Carlsson har inte copyright på det. Det finns faktiskt fler som ömmar för patienterna, och det ligger kanske också en känsla för dessa och för deras berättigade krav bakom det förhållandet att majoriteten i utskottet har uttalat sig såsom den gjort. Herr Carlsson har åberopat alla remissinstanser. Men vi måste i detta sammanhang se något på historieskrivningen. Motionerna utarbetades ungefär tre veckor efter det att reformen på detta område hade trätt i kraft. Erfarenheterna måste ha varit ringa eller obefintliga. Inte heller remissinstanserna hade någon erfarenhet när de skrev sina yttranden. Mot den bakgrunden svarade de ansvarsfulla remissinstanserna att de ville vänta och se, och det är ofta en klok regel. När förhandlingarna kom till stånd visade det sig att dessa avsåg mycket mera än enbart en diskussion, om de offentligt anställda läkarna skulle erbjuda sina tjänster till huvudmannen eller om de vid ett nej till er 21 bjudandet skulle etablera sig som privatläkare. Om de valde det senare alternativet skulle de omfattas av systemet. Det är fråga om ett förhandlingspaket. En förhandling innebär att man tar upp många punkter till resonemang. I detta sammanhang var en höjning av taxan för dessa läkare en icke oväsentlig punkt. Det fanns ett stort intresse för höjning av taxan på många punkter. Jag har inte sagt att de kraven skulle vara oberättigade, eftersom taxan höjs även inom den offentliga sjukvården. När man är överens om att sluta ett avtal är det väl alltid fråga om ett tagande och ett givande. Herr Carlsson säger att det i utskottsbetänkandet inte står något om några utfästelser i framtiden och det är riktigt. Vid den tidpunkt då ärendet behandlades i utskottet kunde man inte säga mer än vad som nu står i betänkandet. Det anges däremot i överenskommelsen att man skall ta upp detta ärende till prövning under första halvåret 1976 och att förslag skall framläggas på denna punkt i så god tid att ärendet skall kunna behandlas av riksmötet hösten 1976. Om nu situationen är så katastrofal, herr Ringaby, om människorna väntat så oerhört länge på läkarvård och om vårt land har denna enorma läkarbrist, varför tar då inte läkarna de erbjudna tjänsterna på sin övertid? —- Jag förmodar att läkarna har erbjudit sig att göra det, men är de bara intresserade av att få privatpraktiken, utan att vilja ställa upp också när huvudmannen behöver dem i den offentliga tjänsten? Herr talman! Vad skulle det likna på de områden där avtal finns, om vi av skilda anledningar i en paketlösning skulle gå in på en enskild punkt, kanske för att vinna popularitet eller kanske av omtanke —- omtanke om vem, kan man fråga sig — och bara vilja lösa problemen på denna enda punkt? Vad skulle det innebära för framtiden? Är det så man från er sida dokumenterar fackligt intresse?
Herr talman! Fru Håvik kanske lade starkare ord i min mun än jag använde själv när hon refererade hur illa det skulle vara ställt i den offentliga sjukvården. Dock är det långa väntetider där — det vet ju alla som arbetar i landstingen. Ofta är det kö hos läkare ända upp till ett år eller ännu längre.
Nr 32 Herr talman!
Därför har vi framlagt det här förslaget om att all tillgänglig läkarkraft skall kunna utnyttjas — även om denna läkarkraft råkar vara en privatpraktiker på fritid som är anställd hos landstinget under dagarna.
Vad fru Håvik diskuterar är däremot = anställd läkare med de förhandlingar som skall föras under 1976 med ett eventuellt förslag — privatpraktik att till 1976 års höstriksdag i avsikt att förslaget skall kunna förverkligas = ansluta sig till från år 1977.
Landstinget har ofta mycket svårt att erbjuda läkarna övertidsarbete — det kräver schemaomläggningar och är en mycket besvärlig procedur att låta läkarna övertidsjobba. Systemet fungerar mycket effektivt och bra rent praktiskt, om de får ha praktiken på fritid i sin bostad, vilket ofta innebär att de som bor runt omkring också har närkontakter med läkarna och kan komma dit på kvällen — många patienter måste f. ö. komma på kvällen på grund av sitt arbete.
— Man kanske bör ha detta i blickfånget när man ändå = sjukförsäkringen diskuterar den här frågan. Sedan är det väl också anmärkningsvärt att herr Karlsson i Ronneby, som har deltagit i behandlingen av ärendet i utskottet, skall korrigeras av fru Håvik.

Herr talman! Om herr Carlsson i Vikmanshyttan hade lyssnat litet bättre, hade han märkt att herr Karlsson i Ronneby inte på någon punkt har blivit korrigerad. Herr Ringaby talade om effektiviteten. Jag överdrev inte i det avseendet. Herr Ringaby målade ju själv ut bilden av årslånga köer. Varför gör man inte något åt detta i landstinget? Varför tar inte läkarna tjänster och ser till, att de får den övertid som det finns möjligheter till? Om ni säger nej, då har de rätt att etablera sig och komma in i taxesystemet. Herr Ringaby påstår att detta är besvärligt. Men skall man hesitera inför sådana besvärligheter som herr Ringaby målar ut, om behovet är så akut? Här måste den sociala känslan väl ändå få ta överhand över besvärligheterna, om det skall ligga någon mening i vad man har sagt här. Ja, herr Carlsson i Vikmanshyttan, det kommer upp förhandlingar 1976 — men vad visste herr Carlsson i januari 1975 om vad som skulle ske? Herr Carlsson tillhörde ju inte reservanterna när det beslut togs som trädde i kraft den 1 januari 1975. Om herr Carlsson går ut och talar med läkare inom landstinget i dag och även med Landstingsförbundets medlemmar, skall han finna att förhållandet inte är sådant som han utmålar det. Faktum är i stället att läkarna är litet oroliga för att man skall klampa in i en förhandlingssituation på ett enda område, vilket kan försvåra det för dem när nya förhandlingar kommer till stånd.

Herr talman! ”Om en kvinna går och är trött av ständiga barnfödslar och till sist dör därav så är däråt inget att göra. Låt henne bara dö. Hon är i världen för att föda barn.” Så sade Martin Luther. Hans krassa uttalande är befriande öppenhjärtigt i förhållande till århundradens mytbildning om kvinnan — den nyförlösta modern, med spädbarnet i sin famn, som utmålats fylld av lycka, harmoni och trygghet. Varken den ena eller den andra beskrivningen av kvinnan som moder är riktig. Kvinnan är på väg till en ekonomisk och social frigörelse, och i den frigörelseprocessen ingår strävan att bestämma över moderskap och formerna för förlossning. Moderskap betyder inte ogrumlad lycka, åtminstone inte för de flesta. Att föda barn är en genomgripande händelse i en kvinnas liv som förändrar hela hennes livssituation. Alla kvinnor upplever sin graviditet och sin förlossning olika i förhållande till andra kvinnors. En kvinnas upplevelse av sin första graviditet och förlossning är starkt beroende av hur hon psykiskt förbereder sig för det väntade moderskapet. Redan tidigt under graviditeten kan man urskilja riskgrupper bland förstföderskorna. Dagens mödrahälsovård är ensidigt kroppsligt inriktad och ger bara en tillfredsställande kroppslig vård. På grund av personalbrist och därmed sammanhängande tidsbrist och en kroppsligt inriktad utbildning finns det mycket små möjligheter att hjälpa gravida kvinnor med psykiska och sociala problem som kan uppstå i samband med en graviditet. Gravida kvinnor måste få bättre psykisk förberedelse inför förlossningen. Undersökningar visar att en femtedel av blivande mödrar har problem av sådan art att avancerad psykiatrisk behandling är nödvändig. Bara hälften av mödrarna i Stockholms län får någon form av förberedelse. Kvinnor som drabbas av störningar lever i regel under psykologiskt och socialt svåra förhållanden. Undersökningar visar att dessa kvinnors egen barndom ofta varit otillfredsställande med störda relationer till de egna föräldrarna. Dessa kvinnor har alltså ofta negativa förebilder att utforma sitt eget kommande föräldraskap efter. Tillspetsat kan man säga att dagens neurotiska moder föder morgondagens neurotiska moder. Mödraförberedelsen borde egentligen starta redan före graviditeten med undervisning i föräldraskap och rådgivning.

De som verkligen behöver dessa kurser nås inte, eftersom ingen uppsökande verksamhet bedrivs. 1971 deltog t.ex. bara en tredjedel av alla blivande mödrar i mödraundervisningen. När det sedan gäller själva förlossningsvården, så skulle jag nästan kunna deklamera mitt tal från förra årets debatt. Så litet har nämligen förändrats i fråga om möjligheterna att få smärtlindring vid förlossning, även om utskottets majoritet tycks tro något annat. Fortfarande upplever 84 96 av kvinnorna en outhärdlig smärta vid förlossningen. Fortfarande upplever upp till hälften av de kvinnor som erbjudits någon form av smärtlindring denna smärtlindring som helt otillfredsställande. Fortfarande får var femte kvinna psykiska eller fysiska besvär av graviditeten eller av förlossningen. De s.k. förlossningsneuroserna är lika vanliga i dag som för ett år sedan. Neuroserna kan både ödelägga ett normalt sexliv för lång tid framåt och försvåra relationerna mellan mor och barn. Och fortfarande upplever åtta av tio kvinnor förlossningen som en chock. Över 300 kvinnor föder varje dag barn i Sverige. Av dessa 300 föder 250 under obeskrivliga plågor. I andra medicinska sammanhang anses det naturligt att patienten inte skall behöva uppleva onödig smärta. Fortfarande kan bara hälften av alla centrallasarett uppfylla kravet att kunna erbjuda full förlossningsservice, dvs. med möjlighet att ge effektiv smärtlindring. Fortfarande kan epiduralanestesi bara ges på dagtid. Det är fortfarande nästan omöjligt för en kvinna att få effektiv smärtlindring om hon skulle behöva eller vilja ha det, trots att det sägs i socialstyrelsens råd och anvisningar att barnaföderskans önskan beträffande smärtlindring vid förlossning skall tillgodoses i den utsträckning medicinska skäl medger. På Huddinge moderna sjukhus kan avancerad smärtlindring i form av epiduralanestesi inte erbjudas eftersom sjukhusets anestesiologiska service inte är tillräcklig. Situationen på just Huddinge sjukhus är sedan förra årets kammardebatt t.o.m. något förvärrad när det gäller att tillhandahålla paracervikalblockader vid förlossningar på natten på grund av läkarbrist. Det råder fortfarande brist på personal inom förlossningsvården, i första hand på läkare. För en fullgod förlossningsanestesi fordras tillgång till specialtränad personal 24 timmar om dygnet. 1974 uppgick antalet förlossningar till drygt 110 000. Bara 6 kvinnor på 1000 kan få smärtlindring i form av paracervikalblockad, 9 på 1 000 epiduralblockad och 440 på 1000 pudendusblockad som ges i allra sista stadiet av förlossningen. Av dessa s.k. effektiva smärtlindringsmetoder är det bara epiduralblockaden som ger smärtlindring under hela förlossningen. Vilka möjligheter har då kvinnor i andra länder att få smärtlindring vid förlossning? I Västtyskland används ofta epidural-, paracervikaloch pudendusblockaderna. I Dässeldorf erbjuds t.ex. alla kvinnor epiduralanestesi, både vid normala och vid komplicerade förlossningar. Epiduralservicen tillhandahålls dygnet runt, och mer än hälften av förlossningarna sker under epiduralblockad. I Frankrike används anestesiologiska metoder i mycket ringa omfattning. Vad gäller tillgången på anestesiologisk utrustning finns sådan tillgänglig på nästan alla förlossningsavdelningar. I USA tillhandahålls också avancerade anestesiologiska metoder på de flesta större sjukhus. Men förlossning med smärtlindrande metoder medför extra kostnader, varför kvinnans möjligheter att erhålla sådan hjälp begränsas av hennes ekonomiska situation. Den vanligaste formen av smärtlindring vid förlossning i Sovjet och i DDR baserar sig på psykoprofylax, dvs. avspänningsteknik. Nervblockader används här bara vid patologiska förlossningsförlopp. För Storbritannien saknas riksomfattande statistik, men i en informell undersökning har man konstaterat att 14 av 20 större förlossningsavdelningar gav epiduralanestesi i varierande utsträckning. På ett sjukhus användes epiduralanestesi i 40 96 av förlossningarna redan 1972. En trend mot ökad användning av epiduralblockader återfinns över hela Storbritannien.

Utskottet vill i år liksom förra året understryka angelägenheten av att fortsatta insatser görs, så att varje kvinna som så önskar skall kunna få smärtlindring vid förlossning. Vilka konkreta insatser avser utskottet? Sedan pekar utskottet på att den fortgående ökningen av antalet läkare bör ge utrymme för en ökning av verksamheten med smärtlindring vid förlossning. Är utskottet inte medvetet om att med nuvarande planer kommer det även framgent att fattas läkare? Redan 1969 sades det att 1975 skulle det finnas 480 läkare i gynekologi och obstetrik och 490 i anestesiologi. År 1974 fanns det bara 310 i gynekologi och 270 i anestesi. År 1978 skall det enligt socialstyrelsens planer finnas 560 läkare inom vardera gynekologi och anestesi. Det är bara en ökning med ungefär 80 läkare från beräkningen för 1975. Det kan man inte med bästa vilja i världen kalla en ökning som skall leda till att ge gravida kvinnor effektiv smärtlindring. Till slut konstaterar utskottet en fortgående ökning av förlossningar med smärtlindring genom användning av epiduralanestesi och pudendusblockad. Den ökning som skett i användandet av epiduralblockaden är att 1973 fick 7 på 1 000 kvinnor denna blockad, och 1974 fick 9 kvinnor på 1000 den blockaden. Behovet —- om man skall tro de undersökningar som gjorts — är att 840 kvinnor av 1 000 skulle ha behövt effektiv smärtlindring, kanske i form av epiduralblockad. Ytterligare 2 kvinnor på 1 000 fick epiduralblockaden på ett år. Det kallar utskottet för en fortgående ökning. Då kan man inte ha stora pretentioner på en ökning. Vad vänsterpartiet kommunisterna menar är att alla kvinnor som så behöver eller önskar skall erbjudas effektiv smärtlindring. Så har i alla fall vänsterpartiet kommunisterna tolkat riksdagens principbeslut från 1971. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill uttala min stora tillfredsställelse med att socialstyrelsen nu påbörjat sin utredning om mödravårdens innehåll och organisation. Vi är många, både kvinnor och män, som ställer stora förhoppningar på den utredningen och inte minst vad den sedan kommer att leda till. Det är verkligen angeläget att utredningen kan hålla det planerade tidsschemat och vara färdig i december 1976, som angivits. Det gäller här ett område som berör en mycket stor grupp människor - alla föräldrar — och som sedan urminnes tider till stora delar varit eftersatt. Det finns faktiskt en del att ta igen. Utredningen har påbörjats efter det att fru Frenkels och min motion skrevs. Jag konstaterar — det framgår av socialstyrelsens yttrande över motionerna — att till det utredningen särskilt kommer att beakta också hör frågor som fru Frenkel och jag framfört i vår motion och att socialstyrelsen delar vår uppfattning att det är viktigt att ökad uppmärksamhet ägnas dessa frågor. Den skrivning som majoriteten i utskottet står bakom är utan tvekan mycket positiv; på olika sätt uttrycks det angelägna i att man arbetar sig framåt på det här området. Majoriteten framhåller också hur nödvändigt det är att socialstyrelsen bevakar och följer upp utvecklingen av olika resurser för smärtlindring vid förlossning. Reservationen av herrar Romanus och Hagberg i Borlänge har trots allt en starkare skrivning. Där sägs t.ex. att planläggning för införande av effektiva smärtlindringsmetoder måste ske av våra sjukvårdshuvudmän för att riksdagens principbeslut från 1971 skall kunna förverkligas. Likaså framhåller man betydelsen av att kvinnor får möjlighet till när belägen förlossningsvård, ett problem inte minst i glesbygd. Reservanterna poängterar också behovet av ett ökat antal barnmorskor och framhåller betydelsen av att de i sin utbildning ges bättre förutsättningar för att anförtros uppgifter när det gäller smärtlindring. Barnmorskorna framhåller själva hur viktigt det måste anses vara att de får en gedigen utbildning. Barnmorskan är oftast den som också kan ge det där personliga omhändertagandet som är så viktigt för att en barnaföderska skall känna sig trygg. Och trygghet är viktig i den situationen. Jag minns att fru Berglund sade några tänkvärda ord om detta förra året när vi behandlade denna fråga. Fru Berglund nämnde i det sammanhanget också att även annan personal skulle kunna fylla en uppgift när det gäller att vara vid barnaföderskans sida som medmänniska, just på grund av det stora behovet av trygghet. Behovet av utökade personella resurser kommer vi inte ifrån. Men det gäller inte bara läkare. Förra året hade jag också anledning konstatera att fru Lantz, som väckt den andra motionen i denna fråga, och jag hade helt olika erfarenheter när det gäller barnafödande. Det gäller inte bara antalet barn. Att jag inte har några svåra stunder att minnas tackar jag helt och fullt och med all rätt en numera gammal barnmorska för, hon kunde lära en ung och oerfaren kvinna vad en förlossning var, hur den skulle förlöpa och hur man borde bete sig. Dessutom kunde hon vara den medmänniska man just behövde. Jag är glad över att få detta antecknat till ett riksdagens protokoll, medan hon ännu lever. Jag skulle önska att alla mina medsystrar i dag finge ha det lika bra. Reservationen tar också upp ”rooming-in-systemet” och behovet av en lättvårdsavdelning. Båda ger möjligheter till en mänskligare kontakt mellan mor och barn — och även mellan far och barn. Dessutom ger de en mjukare övergång till livet i det egna hemmet. Några ord finns också om betydelsen av att mödrarna får tillfälle att lära sig amningsteknik. Det är nu en gång så att alla inte klarar det utan vidare. De allra flesta behöver litet hjälp, många behöver mycket hjälp. De flesta vill faktiskt amma sitt barn. Reservanterna understryker också behovet av forskning när det gäller smärtlindring vid förlossning och av att utvecklingsarbetet stöds. Det är oerhört viktigt att få fram bästa möjliga metoder som vi kan vara övertygade om inte skadar mor och barn. En frisk mor och ett friskt barn måste vara ett oeftergivligt krav. Som motionär ser jag det som positivt att samma utskottsledamöter som står bakom reservationen i ett särskilt yttrande framhåller att man i det utredningsarbete som nu pågår bör pröva hur motionskraven skall kunna tillgodoses och att den förebyggande mödrahälsovården bör byggas ut för att kvinnor skall kunna bli bättre förberedda för sin förlossning. Det är också positivt att två män uttalar sig för att man bör inspirera män till att i ökad utsträckning delta i kurser om förlossning och föräldraskap. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Romanus och herr Hagberg i Borlänge.

Herr talman! Det kanske inte är så egendomligt att de där båda männen står bakom reservationen, eftersom de är folkpartiets och vänsterpartiet kommunisternas enda representanter i utskottet. Jag tror inte att de har en så mycket djupare gående inställning till frågan än vi andra herrar i utskottet — och inte än damerna heller för den delen. Jag tänker inte konkurrera med fru Lantz i fråga om dramatiska uttalanden. Jag tänker varken citera Martin Luther eller någon annan potentat. Jag vill bara kort och gott konstatera att det skiljer ingenting i sak mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Båda parter står bakom 1971 års riksdagsbeslut — det skiljer ingenting i det avseendet — då riksdagen och utskottet konstaterade att varje kvinna som så önskar skall ha rätt att få smärtlindring vid förlossning. Jag vill alltså understryka att det var ett riktigt uttalande av riksdagen. Men ingen av dem som i utskottet var med om att forma det betänkandet trodde väl att man på mycket kort tid skulle kunna förverkliga önskemålet att varje kvinna skulle kunna få smärtlindring vid förlossning. Riksdagen antog ett principiellt uttalande. Regering och riksdag har sedan sökt leva upp till det genom att kraftigt öka läkartillgången i landet. Men vi har inte kommit dithän med våra sjukvårdsresurser att vi har tillräckligt med specialutbildade läkare och barnmorskor som kan klara den uppgift som vi principiellt uttalade oss för. Tyvärr måste vi ännu en tid räkna med att smärtlindring inte kan bli en tillgång för alla. Resurserna i det avseendet räcker helt enkelt inte till, och de räcker heller inte under den närmaste framtiden. Vi kan göra uttalanden. Vi kan ha hur heta önskningar som helst, fru Lantz, men därmed löser vi inte problemen. De är av den arten att det fordras ytterligare läkaroch sjukvårdsresurser. När jag säger detta är det inte fråga om någon avledningsmanöver utan helt enkelt ett konstaterande av fakta. Ser man siffermässigt på utvecklingen kan vi dock konstatera att kvinnorna har fått smärtlindring i större utsträckning än tidigare. Fru Lantz framhöll i sin motion att 7 av 1000 kvinnor hade fått ett visst slag av smärtlindring. Men om fru Lantz hade läst vad utskottet skrivit, hade hon sett att det var varken 7 eller 9 av 1000 utan 13 under det första kvartalet i år. I och för sig räcker inte det till, vilket jag kraftigt vill understryka. Men det är ändå den siffran som gäller. Beträffande en annan form av smärtlindring var det år 1973 inte 350, som fru Lantz citerade, utan det hade avancerat till 483 av 1000. Jag vill understryka att även detta är otillräckligt, men siffran har i alla fall stigit i jämförelse med tidigare. Fru Lantz sade rent allmänt att vänsterpartiet kommunisterna vill medverka till att alla kvinnor skall få smärtfrihet vid förlossningen. Jag vill understryka att det vill alla partier, men vi kan inte önska oss bort från den verklighet vi lever i, utan vi måste ta hänsyn till realiteterna. Det enda vi har att göra är att öka vår läkarutbildning och på det sättet åstadkomma resultat. Någon annan väg bjuds inte, så må fru Lantz eller vem som helst önska hur mycket som helst. Och beträffande önskemålen skiljer det inte en tum mellan fru Lantz och mig eller utskottsmajoriteten. Vi har precis lika het önskan vi också, men vi måste ta hänsyn till fakta och till de realiteter som vi lever under. När det gäller utbildningsfrågorna och liknande har socialstyrelsen för någon månad sedan tillsatt en utredning om vårdstrukturen, vilken utredning skall behandla bl.a. förlossningsvårdens och mödrahälsovårdens innehåll och organisation. Härvidlag kommer bl.a. medicinska frågor, det sociala vårdinnehållet och den psykologiska delen att beaktas. Dessutom kommer man alltså att ta upp frågan om föräldrautbildning. Barnomsorgsgruppen har nyligen avgett ett betänkande som också avser föräldrautbildningen, och det ansvar som mödraoch barnahälsovården har för denna har bl.a. tagits upp. Utskottet understryker i den frågan, liksom i fjol, att det är angeläget att samhället gör fortsatta insatser för att söka nå målet: smärtlindring vid förlossning för de kvinnor som önskar detta. Utskottet understryker också att det är en viktig uppgift för socialstyrelsen att följa och bevaka utvecklingen på detta område, och därmed har man i själva verket sagt ut att allt vad som kan göras för att förverkliga 1971 års riksdagsbeslut också skall göras. Socialstyrelsen å sin sida har i sitt principprogram för hälsooch sjukvården för 1980-talet angett att förlossningsvården skall vara förlagd till länssjukhus, men att man där kommunikationerna kan vara besvärliga kan tänkas lösa frågan på annat sätt. Då man alltså i stort sett är överens i sak, vilket jag vill understryka att reservanter och majoritet är, nöjer jag mig, herr talman, med dessa kommentarer och yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Ingenting skiljer i sak mellan reservanterna och utskottsmajoriteten har herr Karlsson i Huskvarna låtit påskina, och han sade också att alla stått bakom 1971 års beslut om att tillförsäkra alla kvinnor som så önskar smärtlindring vid förlossning. Men de facto har i praktiken ingenting hänt sedan man fattade det här beslutet. Det är fortfarande lika svårt för kvinnor att få smärtlindring vid förlossning. All statistik och alla undersökningar visar att behovet är lika stort nu som 1971. Menade man verkligen någonting med det beslut riksdagen då enhälligt fattade, borde man vara angelägen om att vidta några konkreta åtgärder för att infria löftena. Det var faktiskt så, att år 1973 7 kvinnor på 1 000 fick epiduralblockad, år 1974 9 på 1000 och år 1975 13 på 1000. Men hur man än vrider på siffrorna är detta alldeles otillräckligt mot bakgrund av att 840 på 1000 skulle ha behövt en effektiv smärtlindring. 483 på 1000 kvinnor fick pudendusblockad, men jag vill påminna herr Karlsson i Huskvarna om att den typen av smärtlindring är den som hjälper i allra sista stadiet. Under hela det värkarbete som förlossningen innebär har man ingen hjälp av pudendusblockaden och det tycker jag herr Karlsson borde känna till. Om vi är så överens, varför har då inte utskottet gått på vpk-motionens linje? Där pekar vänsterpartiet kommunisterna på konkreta åtgärder för att uppfylla principbeslutet från 1971. Som vi håller på nu kommer ingenting att hända. Ungefär 300 kvinnor föder varje dag barn — 250 av dem under outhärdliga plågor.

Herr talman! Det är en ytterst angelägen fråga som riksdagen skall ta ställning till nu igen. Vi har behandlat den under de år jag varit med i riksdagen. Det var den första fråga som jag tillsammans med andra socialdemokrater aktualiserade 1971. Det var med väldigt stor tillfredsställelse vi då kunde notera att riksdagen gjorde ett principuttalande om att kvinnor skulle ha rätt att få smärtlindring vid förlossning. I det betänkande som riksdagen då behandlade underströk man bl.a. det krav som vi ansåg vara mycket angeläget att snabbt få uppfyllt, nämligen att barnmorskor skulle utbildas i de olika metoderna av smärtlindring. Vi bedömde det som under den närmaste tiden rätt svårt att få tillräckligt många läkare till förlossningsvården. Vi hade, som vi kunde bedöma, inte tillräckligt omfattande utbildning av läkare 1971. Riksdagen underströk då hur angeläget det var att man bl.a. såg till att barnmorskor utbildades i och fick ansvaret för olika smärtlindringsmetoder. Sedan har det gått några år. Man har utrett och uttalat sig för, men i sak har väldigt litet hänt för de kvinnor som föder barn. Jag har varje år följt utskottet i avvaktan på att vi skall få konkreta förslag, och jag vill här anmäla att jag i år kommer att rösta för reservationen. Jag tycker att den är mer än väl motiverad med de faktauppgifter som framkommit både i betänkandet och i debatten i dag. När inte fler kvinnor under de här fem åren har kommit i åtnjutande av det som borde vara en absolut mänsklig rättighet, så finns det anledning att påskynda och göra påtryckningar från riksdagens sida. Det är angeläget att alla resurser sätts in för att ge kvinnorna rätt till smärtlindring vid förlossning. Det är viktigt att man utnyttjar alla möjligheter; att barnmorskor utbildas och hjälper till inom det här området, där de ändå har det högsta ansvaret, men också att läkare prioriteras till förlossningsvården. Jag vill säga till herr Karlsson i Huskvarna att verkligheten skall vi naturligtvis acceptera, men verkligheten måste vi också kunna påverka. Det har riksdagen gjort vid flera tillfällen tidigare. Vi som företräder kvinnorna har också på det här området heta önskningar, men jag vill naturligtvis påpeka att det är fråga om prioriteringar när de politiska besluten skall fattas. Detta är inte endast en fråga om att öka läkarresurserna, det gäller att använda samtliga resurser som finns, och barnmorskorna utgör en väsentlig del av möjligheten att ge smärtlindring åt kvinnorna. Vi kan påverka verkligheten, det har inte minst diskussionen kring barnomsorgen visat. Det var inte ett år sedan som vi fick veta att verkligheten var så krass att vi inte kunde klara av att bygga ut barnomsorgen så hastigt som många av oss motionärer då ville. Nu vet vi att den verkligheten är påverkbar, vi vet att barnomsorgen kommer att prioriteras och att vi skall bygga ut den i mycket snabb takt under de närmaste åren. På samma sätt vill vi påpeka att det även på det här området är viktigt att man prioriterar inom hälsooch sjukvården och därför, herr talman, kommer jag att rösta för reservationen i dag.

Herr talman! Jag vill stillsamt till fru Theorin säga att en röst på reservationen gör varken till eller från när det gäller det förslag som utskottet lägger. Det är ingenting annat än ett försök att så att säga kamouflera det hela. Jag vågar säga att reservanterna kan ingenting mer åstadkomma än vad utskottsmajoritetens förslag innebär. Det har ingenting hänt, säger fru Lantz. Ja, det är fru Lantz bedömning. Men siffermässigt har jag ju kunnat bevisa att det har hänt en del under åren. Jag sade — det vill jag understryka — att det inte är tillräckligt vad som hänt. Om fru Lantz vill vara vänlig och dra sig till minnes skall hon finna att jag inte ett ögonblick sökt nonchalera den här frågan utan understrukit vikten av att det görs någonting på detta område. Ändå måste jag i realismens namn säga att har vi inte läkare, och har vi inte barnmorskor med ifrågavarande utbildning, så räcker det inte att vi önskar aldrig så hett — det räcker inte vare sig önskningarna kommer från fru Lantz eller från fru Theorin. Jag vill erinra om att riksdagen kan göra ett uttalande — det gjorde vi 1971 — men det är inte riksdagen som i praktiken handlägger dessa frågor. Handläggningen sker på landstingsplanet. Jag får kanske be kvinnorna att ha dem i åtanke som i praktisk gärning skall genomföra det som riksdagen i allmänna ordalag uttalar sig för. Jag stod bakom 1971 års beslut. Utskottet var enigt den gången. Det är ett kraftigt uttalande om hur vi vill ha det. Man måste komma ihåg att man löser inte problemet snabbare genom att rösta på en reservation som är tämligen meningslös.
Herr talman! Ja, herr Karlsson i Huskvarna, vi får väl se litet längre fram om vi har möjlighet att påverka med en röst eller flera. Herr Karlssons bedömning får stå för hans räkning. Om vi inte i dag kan vinna gehör för reservationen, har vi ju möjlighet att återkomma med motioner och att aktualisera de krav som vi tycker är viktiga. Ett av de kraven har riksdagen redan ställt sig bakom i sitt uttalande från 1971, nämligen att man skall ge barnmorskorna under visning om olika smärtlindrande metoder och ge dem resurser och uppgifter när det gäller att administrera smärtlindrande medel. Såvitt mig är bekant har den utbildningen efter fem år ännu icke kommit i gång när det gäller nya metoder. Det är klart att det finns anledning för mig och andra som är intresserade av den här frågan att återkomma till riksdagen för att få riksdagens gehör för de krav som vi en gång ställt oss bakom. Det är riksdagens uppgift att uttala sig om utbildningen. Där kan vi alltså återkomma.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna vidhåller att det har skett en fortgående förbättring av kvinnornas möjligheter att få smärtlindring vid förlossning. Hur man än räknar — det räcker om man kan de fyra räknesätten — så finner man att det 1973 var 7 och 1975 13 kvinnor på tusen som fick smärtlindring. Jag tycker att det är en försvinnande liten ökning. Det är en ökning, men den är helt betydelselös. Den andra formen av smärtlindring, pudendusblockaden som man bara ger i slutskedet, har ökat litet mer, men den finns fortfarande inte på följande orter: Simrishamn, Hässleholm, Söderhamn, Kalix och Tärna, detta trots att barnmorskorna nu för tiden får ge den behandlingen. Då kan man väl undra vad det beror på att den inte förekommer. I Enköping, Alingsås, Ludvika och Vilhelmina har man just nu börjat använda denna metod men ännu inte i full utsträckning. Nog finns det väldigt mycket att göra på detta område. Sedan måste man naturligtvis se den här frågan i stort, och man måste använda samhällets samtliga resurser för att prioritera både en ökad läkarutbildning och en ökad barnmorskeutbildning. Det är väl ingen här som bestrider att vi har pengar till det. Herr Karlsson är ju själv med och röstar fram skattelindringar för storföretagen. Där har vi mycket att hämta in som man skulle kunna föra över till den här verksamheten. Han är med och röstar fram pengar till Viggenprojekt osv. Jag skulle kunna räkna upp en hel del, så nog finns det pengar. Nog måste riksdagen kunna påverka den här situationen, alldenstund vi har fattat det mycket viktiga och riktiga beslutet 1971. Man måste ha menat något med det. Man måste ju ha menat att kvinnor skall få rätt till effektiv smärtlindring. Annars skulle man väl inte ha fattat det beslutet.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Lantz att man skall akta sig för att blanda in Viggen och alla möjliga och omöjliga projekt när vi diskuterar frågan om smärtfri förlossning. Det är tyvärr så att detta inte bara är fråga om ekonomi utan också om utbildning. Även om vi vill anslå nya medel till utbildning av ännu fler läkare har kanske fru Lantz hört att en del vill minska intagningen av antalet elever till läkarutbildning. Det är alltså, fru Lantz, dessa resurser det är fråga om. Att jag röstat för både Viggen och andra projekt ändrar inte ett dugg den bedömning jag har gjort nu. Det skall fru Lantz komma ihåg.
Herr talman! Jag förstår inte varför man inte skall blanda in samhällets resurser i stort i den här frågan. Ytterst är detta en ekonomisk fråga. Vi måste ha pengar för att kunna effektuera beslutet från år 1971.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 7 behandlas bl.a. motionen 285 år 1975, vilken jag är upphovsman till tillsammans med några kamrater. Den här frågan har varit föremål för en utredning. Denna utredning har nu lagt fram ett betänkande, som utmynnar i ett förslag om skärpning av gällande bestämmelser angående försäljning och hantering av pyrotekniska varor. Utredningens betänkande har också varit föremål för remissbehandling, och praktiskt taget alla remissinstanser delar utredningens uppfattning att en skärpning av de nuvarande bestämmelserna är nödvändig. Någon remissinstans säger att missbruket av pyrotekniska varor har tagit en sådan omfattning att en strängare lag på detta område är önskvärd och att det inte finns några som helst bärande motiv för att bibehålla nu gällande mycket liberala regler. Man är förvånad över att inte strängare regler införts tidigare med hänsyn till bl.a. det stora antal olyckor som varje år inträffar. Det kan i sammanhanget påpekas att enbart under nyårsoch påskhelgerna 1973 över 100 personer behandlades på sjukhus för skador som orsakats av pyrotekniska varor. I vårt södra grannland Danmark har man infört skärpta bestämmelser, och danskarnas erfarenheter av verkningarna av förbudet mot knallpjäser har varit goda. Utredningen har nu föreslagit att en åldersgräns på 18 år för rätten till förvärv och nyttjande av pyrotekniska varor skall införas, men jag tror inte att detta är en tillräcklig åtgärd för att råda bot på det ofog som nu förekommer, speciellt vid helgerna. Det är inget som hindrar att äldre ungdomar delar med sig till yngre barn och ungdomar av de inköpta varorna. Enda möjligheten är, enligt min uppfattning, att med lagbestämmelser stoppa ofoget. Vad som har animerat mig att motionera i den här frågan är klagomål från äldre personer, som vid den senaste nyårshelgen varit utsatta för smällandet. Det hade bl.a. kastats s.k. kvartersbomber i trappuppgångarna i hyresfastigheter, och hos någon äldre person kastade man in s.k. smällare i brevinkastet. Var och en måste väl reagera mot sådant ofog, och det måste på något sätt stävjas. Utskottet har vid sin behandling av ärendet kommit fram till en positiv skrivning och erinrar om att utredningsförslaget innebär en skärpning av nu gällande bestämmelser. Utskottets skrivning utmynnar i konstaterandet att remissbehandlingen varit positiv. Man förutsätter därför att regeringen kommer att vidtaga sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att begränsa de olägenheter som bruket av pyrotekniska varor för med sig. Det är positivt. Men man avstyrker ändå motionerna. Jag tycker Nr 32 att man i den här frågan hade underlag för ett bifall till dem. Tisdagen den Herr talman! Mot ett enhälligt utskott skall jag inte ställa något yr 2 december 1975 kande, utan jag nöjer mig med vad jag nu har anfört. drink r
till förmån för Herr talman! Pyroteknikutredningen har pekat på en hel rad olägen Angola Zz heter som sammanhänger med bruket av pyrotekniska leksaker. Dessa synpunkter sammanfaller väl med dem som motionärerna anfört i sina motioner. Vi vet alla vilka olägenheter det är fråga om, och jag behöver därför inte orda om dem här. Ett enigt utskott instämmer i de redovisade synpunkterna och förutsätter att regeringen kommer att vidta sådana åtgärder som behövs för att eliminera de olägenheter som sammanhänger med användandet av denna form av leksaker. Industridepartementet arbetar nu med dessa frågor, och vad vi kan hoppas på är en snabb behandling så att vi snart kan få en bättre tingens ordning i detta avseende. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 7.